Herr talman! Det har talats åtskilligt om regional rättvisa, om sysselsättning och jämlikhet under de här dagarna. Men mig veterligt har det inte nämnts ett enda ord om den regionala orättvisa som existerar inom Sveriges Radio-TV när det gäller programproduktionen. Jag förstår mycket väl att TV-produktion i studio måste ske i första hand i storstäderna, liksom att de studioenheterna måste vara färgutrustade. Vad jag däremot inte kan förstå är att den mobila TV-utrustningen, OB-enheterna, skall vara stationerad centralt här i Stockholm. Den 7 juni 1974 gav Sveriges Radios styrelse den tekniska avdelningen i uppdrag att utreda konsekvenserna vid utlokalisering av OB-enheter. Vad som blev av den utredningen tror jag inte någon känner till. De redovisningar som skedde i början av 1975 visar att det i varje fall då inte skett någon seriös utredning. Det som redovisades var närmast antaganden baserade på tron om stordriftens fördelar och en uppräkning av alla de tänkbara negativa konsekvenser en utlokalisering kunde innebära. Det kan rimligen inte vara dyrare att förvara en OB-enhet i Umeå än i Stockholm. Lönerna för det lilla antalet tekniker som behövs för att kontinuerligt betjäna enheterna torde inte vara högre i Västerbotten än i Stockholm. Ingen bestrider att Norrland utgör 58 ". av Sverige. Men i dag har Norrlandsdistrikten fått personella och ekonomiska resurser för produktion av mindre än 3 ". av den television som skall produceras i landet, i timmar räknat 55 av de ca 2 000 som Sveriges Radio själv producerar. Den siffran bör ställas i relation till att Norrlandsdistrikten geografiskt debatt Allmänpolitisk debatt utgör mer än halva landet och hyser 12 ”.» av befolkningen. Det betyder också, herr talman, att 12 "+ av de licensmedel som finansierar TV-produktionen kommer från denna halva av landet som alltså får tillbaka långt mindre än en fjärdedel av pengarna för produktioner i den egna landsändan. Kan man påstå att det finns någon logik eller regional rättvisa i ett sådant förfaringssätt? Några ekonomiska skäl för den koncentration som har skett har inte kunnat påvisas. Uppenbart är att man i det stora radiohuset här i Stockholm fört en viss mytbildning om att decentralisering skulle vara dyrbart, men detta, herr talman, kan rimligen inte få utgöra beslutsunderlag. Riksdagen har fattat beslut om utlokalisering av statliga verk från Stockholm. I dessa beslut som fattades 1971 och 1973 var man enig om att de stora städerna inte skulle komma i fråga. Decentralisering innebar då utflyttning till andra orter än storstäder. Det sker ekonomiska satsningar för att stärka näringslivet och sysselsättningen i Norrland. Det är nödvändigt och riktigt, och ingen vill ifrågasätta det angelägna i detta. Den av riksdagen 1974 antagna nya kulturpolitiken uppställde som första delmål att verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet skulle decentraliseras för att åstadkomma en större kulturell jämlikhet mellan olika regioner och orter. Hur ojämlik och orimlig TV-produktionen är skall jag försöka ge ytterligare några exempel på.

Under de senaste tre åren har Göteborg fått sina prestationskrav höjda med 58 timmar, medan de tre Norrlandsdistrikten under samma tid fått nöja sig med I timme. Malmödistriktet har en folkmängd som ganska exakt motsvarar den i de tre Norrlandsdistrikten. Geografiskt omfattar emellertid södra distriktet bara 1/20 av Sverige, medan de tre Norrlandsdistrikten omfattar mer än halva landet. Då kan jag som norrlänning inte undgå att ifrågasätta fördelningen av produktionen med 141 timmar till Malmö och 55 timmar till Sundsvall, Umeå och Luleå. Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Zachrisson: Anser statsrådet att den nuvarande fördelningen av TV-produktionen är förenlig med den av riksdagen år 1974 antagna nya kulturpolitiken, där första delmålet skulle vara att decentralisera verksamheten för att nå en bättre regional jämlikhet i kulturellt hänseende? Om så inte är fallet, är statsrådet beredd att medverka till att en ändring kommer till stånd? Sedan riksdagen år 1966 uttalade sig om decentralisering av Sveriges Radios verksamhet har det hänt mycket i det svenska samhället. Jag anser att det är orimligt att halva landet nu — tio år senare — saknar möjligheter till reguljär TV-produktion av program i färg med elektronkamerautrustning. Det finns inga motiveringar för att Kvällsöppet-sändningar, direktsända debatter, naturprogram, barnprogram, gudstjänster eller underhållningsprogram producerade av de tre Norrlandsdistrikten skall gå i svart-vitt, medan motsvarande program från andra delar av landet är otänkbara utan färg. Kulturarbetare av alla slag som är verksamma i Norrland måste rimligen få samma möjligheter att medverka i TV som om de var bosatta i andra landsändar.

Herr talman! Det anförande jag tänker hålla här i dag har faktiskt kommit under fel rubrik eller avdelning på talarlistan. Jag har kanske tyckt att även en och annan av de tidigare talarna under de här båda dagarna hamnat på fel avdelning. Jag vill inte alls klandra dem som gjort upp förslag till talarlistor, utan detta beror väl på oss, som inte riktigt redovisat innehållet i de anföranden vi har avsett att hålla. Herr talman! Då socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest för några veckor sedan gjorde de det genom att sammanföra ett aktionsprogram på fem punkter. De var följande: 1. En stark ekonomi. Arbete åt alla. Arbetslivets förnyelse. Trygghet för alla och gemenskap mellan generationerna. - En god miljö. Det finns väl ingen, vilket parti han eller hon än tillhör, som inte är beredd att skriva under på detta. Om man skulle tro att dessa fem punkter i sig innehöll allt som är socialdemokraternas målsättning för framtiden, borde svenska folket kunna sova lika lugnt om natten som finansministern säger sig göra. Men hur var tongångarna på socialdemokraternas kongress i höstas? Där var socialisering och förstatligande ord som användes. Och beslut fattades i den riktningen. Marksocialisering behandlades för att krav därom skulle intagas i partiprogrammet — dock utan att det förslaget vann kongressens bifall. Men hur kommer det att gå i en sådan fråga om det blir framgång för regeringspartiet i höstens val? Man skall lyssna till rörelsen, har statsminister Palme sagt — det har blivit något av ett bevingat ord. Och jag förmodar att LO räknas till den socialdemokratiska rörelsen, eftersom en stor del av LO:s medlemmar är kollektivanslutna till partiet — och detta trots att riksdagen uttalat sig mot en sådan kollektivanslutning. LO har i sitt yttrande rörande realisationsvinstbeskattningen föreslagit att all mark skall överföras i samhällets ägo. Övertagandet bör ske då ett ägarskifte äger rum, antingen genom försäljning av en fastighet eller genom arv. Endast själva marken skall socialiseras, medan byggnader, växande skog, gröda och fasta anläggningar kvarstår i privat ägo. Äganderätten vm BWN Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt till. marken skall förvandlas till dispositionsrätt. Mot en tomträttsavgäld skall jord och skog brukas av den enskilde som tidigare. Jag vill citera ett avsnitt direkt ur LO:s yttrande, eftersom jag tycker att detta är det allvarligaste socialiseringsförslag som framförts i vårt land på detta område. I viss mån är detta en sammanfattning av hela yttrandet: ”Som inledningsvis framhållits anser LO att man bör överväga ett system som helt eliminerar markspekulation. Möjligheterna att komma till rätta med de negativa effekterna av markvärdestegringarna är ytterst beroende av ägandeförhållandena. Det är LO:s uppfattning att problemen kan lösas på allvar först när samhället äger marken och det privata fastighetsägandet endast omfattar byggnader, växande skog, gröda och fasta anläggningar. Frågan om samhällets övertagande av marken måste givetvis bli föremål för ytterligare överväganden, men LO vill förorda att detta arbete bedrivs med sikte på att pröva följande lösning: Att överföra marken i samhällelig ägo är en fråga om många politiska, ekonomiska och psykologiska aspekter. Det bör därför inte genomföras som ett tvångsvis övertagande av all mark vid en bestämd tidpunkt; överföringen bör ske successivt och ägandet ersättas med ett tomträttssystem i samband med att fastigheterna av andra skäl byter ägare. Samhället bör alltså vid närmast kommande ägarskifte för varje fastighet — detta skall gälla även vid arv — lösa in fastighetens markvärde. Ä ganderätten till byggnader, växande skog, grödor och till fasta anläggningar på marken samt till marken i form av dispositionsrätt övergår däremot oförändrad till den nye ägaren. Den av samhället inlösta marken disponeras sedan med tomträtt av den som äger byggnaderna och andra värden på marken — dessa bör som ovan framhållits oförändrat ägas med enskild äganderätt. För mark utan byggnader, skog eller andra värden kan inget pris uppställas eftersom priset i framtiden blir knutet till byggnader o. d. Det blir som vid överlåtelsen av en hyreslägenhet utan pengar under eller över bordet. Ifall flera intressenter anmäler sig får beträffande jordbruks och skogsmark lantbruksnämnden och beträffande annan mark planmyndigheten fälla utslaget.

Den mark som enligt finansminister Strängs uttalande vid en valrörelse för några år sedan skulle tillhöra ”vårt folk”. Vad är nu anledningen till att dessa förslag framförs från LO-borgen? Är det av ideologiska skäl? I enlighet med den socialistiska läran? Det är väl inte uteslutet att så är fallet. Men man undviker att använda dessa motiv, av fruktan för att det skulle kunna bli en rekylverkan för socialdemokraterna vid valet. De motiv som åberopas är markvärdestegringarna och markspekulation. De onormala markvärdestegringarna som förekommer på många håll är av ondo. Den uppfattningen delar även jag. Dessa avarter är inflationen orsak till. Och den måste vi komma till rätta med om vi över huvud taget skall kunna ha ett näringsliv i vårt land — ett näringsliv som utgör grunden för att vi kanske har världens högsta levnadsstandard. Att marken skall överföras i samhällets ägo strider helt mot centerpartiets grundinställning om sambandet mellan ägande och brukande av mark. Det utgör ett direkt hot mot rättstryggheten och den enskilda äganderätten. Villa och radhusägaren delar säkert den uppfattningen. De förslag som framförts från LO finns inte med i det program som fastställdes vid den socialdemokratiska partikongressen i höstas. Men båda organisationerna framhåller ofta den nära samhörigheten — två grenar på samma stam och med lika värderingar i grundläggande frågor. Och därför har jag bedömt att så är fallet även i denna fråga. Genom detta mitt inlägg har jag velat rikta uppmärksamheten på en mycket viktig fråga i årets valrörelse. Det förefaller som om statsminister Palme vill tona ned eller förbigå med tystnad de frågor som kan bli kontroversiella inför valet. Visst kan det väl förefalla storsvenskt vid besök i främmande land att socialdemokraternas ordförande talar om en ny världsordning, men det som intresserar en stor del av svenska folket är hur regeringspartiet vill ha och tänker omforma samhällssystemet i vårt land, om partiet får majoritet i riksdagen vid valet den 19 september.

Herr talman! Vi har en utveckling här i vårt land som innebär att vår arbetstid reduceras, vår fritid ökas, våra semestrar blir längre och våra inkomster förbättras. Men trots att samhället har vidtagit en rad åtgärder reses ständigt kravet på bättre förutsättningar för meningsfull och rekreerande fritid och semester. Låginkomstutredningen visade bl.a. att det är många människor som har alltför små möjligheter att utnyttja sin fritid och sin semester för god rekreation och för resor, där man möter nya miljöer, människor och kulturer. Det är viktigt att samhällets fritids-, rekreations och turistpolitik utgår från en social grundsyn — och detta var något som så att säga låg i botten på det arbete som kommittén för planering av turistanläggningar och friluftsområden redovisade i sitt betänkande Turism och rekreation i Sverige. En rad åtgärder presenterades som skulle förbättra svenska folkets möjligheter till rekreation och semester i sitt eget land — och detta till en rimlig kostnad. För att så många som möjligt skulle kunna utnyttja rekreationsområden och anläggningar skulle statliga satsningar ske på områden med särskilda förutsättningar.

Ute i de berörda områdena och kommunerna är det många som skulle önskat sig närmare preciseringar när det gäller både det statliga stödet och riktlinjer i stort för utbyggnaden av dessa områden. Beredningen, som snart skall tillsättas, får en svår uppgift — det gäller här 25 områden i skilda delar av landet med de mest skiftande förutsättningar och möjligheter. Vidare kan man ställa frågan: Kommer de två handläggande tjänstemännen på beredningens kansli att räcka till? Här finns utöver bedömningen av det statliga stödet ett stort informationsbehov när det gäller målsättning, kartläggning, inventering, när det gäller utveckling utbyggnad, markanvändning, och framför allt krävs arbetsinsatser för de övergripande samordningsfrågorna de primära rekreationsområdena emellan. Här kan man inte ha någon likartad mall för alla, utan varje område måste planeras, utvecklas och byggas ut efter sina bästa förutsättningar och betingelser. De utvalda områdena är mycket skiftande, och en riktig hushållning med mark, vatten och miljöer samt ett utnyttjande på bästa sätt av unika resurser gör att — med en rätt skötsel och hantering av områdena — slutresultatet bör bli ganska bra. Jag kommer från en av dessa 25 primära områden där vi sedan några år tillbaka arbetat med dessa frågor. Vi ansåg oss i Dalsland och i Nordmarken i Värmland ha ett naturskönt och väl bevarat område, som var försiktigt exploaterat och som, vettigt utbyggt, skulle kunna bli till glädje och rekreation för många fler än de som arbetar och bor där. Våra länsarkitekter i Vänersborg och Karlstad och deras personal har liksom berörda kommuner och turistorganisationer redan lagt ned mycket arbete. Vi har för detta Dano-område arbetat i tre etapper. I den andra etappen utgjordes det största arbetet av markanvändningsplanen, där man sökte klarlägga vilka olika anläggningar som borde finnas och var de skulle placeras. I den tredje etappen arbetar man nu bl.a. med fritidsbebyggelsen och det rörliga friluftslivet. Samtidigt som detta omfattande arbete pågått har den fysiska riks planeringen fått bestämda former, och hela tiden har vi i det material som framlagts samordnat vårt arbete med det fysiska riksplanearbetet. Herr talman! Jag har inte nämnt detta arbete i vårt Dano-område för dess egen skull, utan därför att jag tror att det kan vara till viss vägledning för andra områden. Jag hoppas nu att statsmakterna tillskjuter medel och personella resurser i en sådan omfattning att idéen och syftet med de primära rekreationsområdena kan förverkligas. Tiden medger inte att jag i detta anförande nämner något om den viktiga frågan om närrekreationen. Jag skall nu gå över till att nämna litet om verksamheten vid DOVA, dialekt och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. Dessa har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dialekter, ortnamn, visor, folkmusik och folkminnen samt avge yttranden om fastställande av ortnamn. Inom kultursektorn är det många som äskat medel och personella resurser för olika verksamheter, och i ett kärvt ekonomiskt klimat är det acceptabelt men beklagligt att pengarna inte räcker till. Ändå borde medels och ambitionsnivån i stället höjas av flera skäl. Jag vill som en jämförelse peka på att våra nordiska grannländer förfogar över betydligt större resurser än Sverige på dessa arbetsområden. Danmark, Norge och det svenskspråkiga Finland disponerar tillsammans ungefär dubbelt så många tjänstemän som Sverige för att undersöka nordiska dialekter och ortnamn samt reglera ortnamn inom ett område av Sveriges storlek och med samma befolkningsunderlag som Sverige har. Medan enbart Norge har spelat in 60 000 folkmusiknummer har svenskt visarkiv inte haft resurser att spela in mer än ca 25 000, och då är att märka att behovet i Sverige är minst lika stort. Vi har en rik kulturskatt att vårda och bevara i alla våra dialekter och ortnamn, i våra folkminnen, i folkmusiken och visorna. Det finns i dag många som kan förmedla dessa kulturminnen till oss, men det är fråga om en kapplöpning med tiden. Många muntliga kulturbärare i den äldre generationen går bort, och vi hinner inte, vi har inte resurser att teckna ner, spela in, arkivera och bevara vad vi borde —- för att parafrasera en känd devis: Den dag gryr snart då allt vårt guld ej räcker att forma bilden av en svunnen tid. Många röster kommer att försvinna, men en röst kommer för alltid att finnas kvar, levande hos oss — rösten av poeten, konstnären, musikern och bohemen Evert Taube, rösten av en av de främsta kulturarbetare vårt land har haft. Jag känner, herr talman, ett djupt behov av att i anslutning till det jag nämnt om vår folkmusik och våra folkvisor som avslutning på mitt anförande till riksdagens protokoll foga några ord och meningar som minner om vår främste visdiktare, som för bara några dagar sedan slutade sitt långa, händelserika liv. Med sin generositet, med omfånget av sin konst och sin talang mötte han människorna varhelst han drog fram, och hur mycket han än gav Allmänpolitisk debatt ut av sig själv fanns det alltid något kvar hos honom. Han var en outsinlig källa. Hans fantasi, hans sång och hans musik kommer aldrig att rubriceras som ”finkultur”. Hans diktning och musik är tidlös och kommer alltid att fylla människornas vardag, människornas helg, människornas hela verklighet med liv och glädje. Evert Taube var något av svenska folkets körledare och försångare. Vi kan nog alla instämma i vad vännen Lars Forssell skrev till hans 85-årsdag: Vi svenskar anses skygga; i så fall har du förenat våra skyggheter. Vi anses också ensamma av oss; i så fall möts våra ensamheter i din sång. För ett ögonblick sopas våra blygheter undan. Och vi sjunger med. Att du har öra för vad vi har gemensamt och, på svenskars vis, försöker dölja, det är ju uppenbart. Men ditt öga, genom vilket vi har kommit att se och inse så mycket, är lika viktigt. Soluppgången, bogvattnet, kvällsljuset bortom Solna, de gulgröna pampas i Argentina, allt är hotat, allt är förbistrat och utsatt i den globala miljöförstöringens tid. Men i din sång finns allting kvar, rent och kristallklart och oskuldsfullt som på skapelsens första dag.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig hur jag bedömer sysselsättningsläget i Västernorrlands län och om regeringen har någon utarbetad plan över omedelbara och långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med den besvärande arbetslösheten i detta län. Som jag framhöll med anledning av en liknande fråga av herr Lorentzon förra riksmötet har den långsiktiga arbetsmarknadsutvecklingen i Västernorrlands län varit relativt ogynnsam under en rad av år. Sysselsättningsläget i länet kännetecknas för dagen av minskad efterfrågan på personal och ett ökat antal arbetssökande. Det är främst den internationella lågkonjunkturen som har fått betydande verkningar för många företag inom länet. Detta gäller bl.a. sågverk samt massa och pappersindustri. Även byggarbetsmarknaden, främst inom Sundsvallsregionen, har haft problem. Behovet av yrkeskunnig och van personal kvarstår dock inom bl.a. verkstadsindustrin. Däremot har rekryteringen av personal i övrigt minskat, vilket bl.a. påverkar kvinnornas och ungdomens möjligheter att få lämpliga arbeten. Som jag tidigare sagt ligger Västernorrlands län i topp när det gäller beviljat lokaliseringsstöd med mer än 16 26 av det totala stödbeloppet i landet. Härtill kommer de sysselsättningsökningar som utlokaliseringen av statlig förvaltningsverksamhet m.m. till länet innebär. Det är regeringens strävan att genom fortsatta lokaliseringspolitiska ansträngningar söka skapa ytterligare arbetstillfällen i länet i riktning mot en mer differentierad arbetsmarknad.

Herr talman! Jag framför mitt tack till arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Svaret är egentligen mer hoppingivande än vad fallet var i fjol när vi diskuterade samma fråga. Frågan gäller ju om regeringen har någon utarbetad plan över omedelbara såväl som långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med den besvärande arbetslösheten i Västernorrlands län. Jag anser att svaret är mer hoppingivande därför att statsrådet nu avslöjar att regeringen redan om några månader kommer att framlägga en proposition om just de långsiktiga regional och sysselsättningspolitiska problemen. Under interpellationsdebatten förra året om samma frågeställning som i år framkom det att statsrådet Bengtsson gärna såg att den som ställde frågor till statsrådet också framförde förslag till lösandet av de allvarliga problem som det var fråga om. Jag har tagit fasta på detta statsrådets önskemål från fjolårsdebatten och kommer senare i mitt inlägg att framföra en del förslag. Möjligen kan dessa konkreta förslag komma att övervägas vid utarbetandet av den proposition som regeringen inom kort skall framlägga. Jag skall just nu inte ta upp alla de olika stödåtgärder som statsrådet nämner i sitt svar och som kommit Västernorrland till del utan endast en fråga i detta sammanhang, nämligen den där statsrådet hänvisar till de sysselsättningsökningar som utlokaliseringen av statlig förvaltningsverksamhet inneburit för länet. Jag är överens med statsrådet på denna punkt men vill göra det tillägget att denna utlokalisering kunde ha varit ännu mer omfattande. Utlokaliseringen av statliga verk till Västernorrland har varit för liten i förhållande till behoven. Jag vill i detta sammanhang erinra om utlokaliseringen av domstolsverket. Inrikesutskottet, där jag själv är ledamot, uttalade sig enhälligt såväl år 1972 som år 1973 för att domstolsverket borde förläggas till Sundsvall. Även delegationen för omlokalisering av statlig verksamhet föreslog Sundsvall som lokaliseringsort. Trots dessa rekommendationer stannade regeringen för Jönköping. I Jönköping rådde som bekant en överhettad arbetsmarknad; i Sunds — Nr 62 vall var det brist på arbetstillfällen. Ur sysselsättningssynpunkt hade det alltså varit mera motiverat att regeringen stannat för Sundsvall. Så blev dock inte fallet. Jag tror inte att den del av personalen som flyttade med domstolsverket till Jönköping ur trivselsynpunkt skulle haft - Om åtgärder mot det besvärligare i Sundsvall än i Jönköping. Visserligen kan inte Sundsvall — arbetslösheten i i kyrkors antal mäta sig med Jönköping, men där finns ju andra kulturella — Västernorrlands begivenheter. Nåja — för att tala i svensk ordspråksdräkt så skall ingen — län ”gråta över spilld mjölk”, och ”det går fler tåg”, får vi hoppas. Varför inte utlokalisera Svenska träforskningsinstitutet till Sundsvall? Det vore ett naturligt centrum för en dylik utlokalisering. Jag vill här knyta an til! vad tekn. lic. Eskil Block, tidigare knuten till bl.a. FOA, har att säga i detta sammanhang. Denne förklarade redan 1972 i en artikel i Veckans Affärer att Sundsvall borde bli ett idealiskt industricentrum för ny industri. En teknisk specialskola vore här på sin plats. Teknik behövs nämligen bl.a. just vid stora trävarutransformationer, där flera genombrott är att vänta. Detta gäller bl.a. nedbrytandet av ligninet. Eskil Block framhåller även att ny industri bör läggas i råvarurika områden. Sundsvall är i det fallet ett naturligt centrum. Sysselsättningen i Västernorrland har varit och är fortfarande i stor utsträckning beroende av såväl tillgången på skogsråvara som skogsindustrins inriktning. Tidigare har råvara och halvfabrikat varit ”färdigprodukter”. Talet om att bättre utnyttja skogsråvaran får inte leda till att den övervägande delen av produktionen även i fortsättningen skall bestå av pappersmassa och osågade trävaror. Den träförädlande delen av skogsindustrin i Västernorrlands län har relativt liten betydelse. Tillverkningen är koncentrerad till Kramfors och Örnsköldsviks kommuner, som svarar för över 80 ?6 av branschens sysselsättning. Denna branschs andel av den totala sysselsättningen i länet utgör endast 2,9 26. Någon utökad sysselsättning inom den träbearbetande industrin beräknas inte ske inom överskådlig tid eller fram till år 1980. Däremot är sågverksindustrin omfattande, och oförädlat virke är en stor exportartikel från Västernorrlands län. Vid ett flertal tillfällen har mitt parti i riksdagen i motioner ställt frågan om en vidareutveckling av skogsråvaran, byggd på tidsenlig forskning — avancerad träkemisk forskning. I förhållande till andra länder har Sverige på detta område varit efterblivet. För en kort tid sedan meddelades det från Svenska träforskningsinstitutet att man praktiskt prövat en svensk metod att omvandla cellulosaindustrins avfall till mat för djur och människor. Metoden har utvecklats så långt att ett företag vill köpa rätten att tillverka och sälja dessa s.k. matmaskiner över hela världen. Det meddelas samtidigt att om svenska skogs och växtindustrins avfall skulle bearbetas av olika rötsvampar i proteinmaskiner, vilket forskarna inte håller för uteslutet att man kan göra, skulle mängden framställt protein uppgå till 260 000 årston — tillräckligt för att täcka behovet för 11 miljoner människor. 115 arbetslösheten i Västernorrlands län Herr statsråd! Borde inte Statsföretag redan nu inrikta sin verksamhet på att förskaffa sig rätten till framställning av dessa maskiner och placera fabrikationen i Västernorrlands län? Eftersom det här gäller en långsiktig utveckling i fråga om sysselsättningen borde man redan nu ta upp denna fråga till behandling. Redan år 1968 aktualiserade kommunisterna i Västernorrlands län i motion till landstinget frågan om en petrokemisk industri till detta län. Nu har länsstyrelsen i Länsplan 74 fört fram just samma projekt — benämnt Petro-Y. ”Petrokemiska företag kommer att byggas i Sverige av enskilda företagare, vilket visar att det är en industrisektor man väntar sig mycket av. Därför bör de samhälleliga organen i tid skaffa sig inflytande över denna industrigren för att förhindra att de utländska oljebolagen skaffar sig fullständig dominans över densamma.” I motionen framhölls vikten av att en dylik industri förlades till Västernorrland för att söka stoppa utflyttningen och ge fler arbetstillfällen. Även om sju år har försuttits är frågan om en samhällsägd petrokemisk industri i Västernorrland lika aktuell ur sysselsättningssynpunkt som den var då. Under decennier har Svenska Handelsbanken genom SCA utsatt Ådalen för den kraftigaste exploatering. De jättevinster som här har skapats har inte stannat kvar i Ådalen. De har i stor utsträckning exporterats till utlandet, där stora investeringar skett i en hel rad länder. De som skapat jättevinsterna till Svenska Handelsbanken har alltid tillhört de lågavlönade. SCA:s arvedel till Ådalen blev en industriell kyrkogård. Ådalen var helt utlämnat åt den privata företagsamheten, där storfinansen i form av SCA varit den dominerande. De yngre som gjordes arbetslösa genom SCA:s många företagsnedläggningar i Ådalen omskolades på samhällets bekostnad och sändes söderut till, i många fall, Handelsbankens företag i olika branscher. Den arbetskraft som gjorts arbetslös tog storfinansen inget ansvar för. Handelsbanken fick i stället gratis utbildad arbetskraft till sina företag söderut. Av Handelsbankens — i det här fallet SCA — många tidigare företag i Ådalen återstår nu endast ett enda, Kramforsfabriken. Den är i stort sett nedkörd och har inte lång livstid kvar. Det är bekant för statsrådet. En ”vanhävdslag” för industrin borde ha stiftats för lång tid sedan. Redan år 1968 motionerade kommunisterna i riksdagen i denna fråga. Efter all vanskötsel av och misshushållning med sina företag i Ådalen, där de snabba och stora profiterna varit det avgörande, borde Handelsbanken svara för ersättningsindustri, i varje fall för den industri som inom kort skall nedläggas. Denna ersättningsindustri bör stå klar innan Kramforsfabriken nedlägges, och den bör kunna ta emot minst samma antal anställda som är sysselsatta vid Kramforsfabriken i dag. Nog tycker man att regeringen borde vara införstådd med kravet att förelägga storfinansen, i skepnad av SCA, att svara för denna ersättningsindustri innan man helt lämnar Ådalen åt sitt öde. Eller hur, herr statsråd? Nr 62 Hur stora sysselsättningssvårigheterna än må vara i Västernorrland som helhet, har dock inlandet och dess befolkning det mest besvärligt. Jag är fullt medveten om att det inte går att ordna industrier till varje = by. Dock behöver inte sysselsättningssvårigheterna vara av det slag som Om åtgärder mot nu är fallet. arbetslösheten i I detta sammanhang skall jag inte tillföra protokollet siffror om be = Västernorrlands folkningsantal, utflyttning, arbetslöshetens omfattning, antalet ungdomar — län som har måst fly från sin hembygd och de många gamla som blivit kvar, den låga levnadsstandarden och arbetstillfällen som saknas för kvinnorna. Statsrådet är säkerligen underkunnig om svårigheterna i Västernorrlands inland och de besvärligheter som folket där brottas med. Nyligen har ju folk från sju departement gjort besök där uppe, och regeringen känner därför säkerligen väl till dessa siffror. Jag skall även då det gäller Västernorrlands inland söka villfara statsrådets önskemål om konstruktivitet och uppslag till lösandet, i varje fall delvis, av det allvarliga sysselsättningsproblemet i denna del av Västernorrland. I första hand gäller det då sysselsättning åt kvinnorna i Västernorrlands inland. Trots sysselsättningssvårigheterna i länet i dess helhet är Västernorrlands inland — Sollefteå och Ångeområdena — de mest drabbade. Sysselsättning för kvinnorna saknas nästan helt. Endast mannens inkomst - om han har någon = skall svara för familjens livsuppehälle. Kvinnorna är visserligen liksom männen berättigade till kontant arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet, men förutsättningen härför är att vederbörande haft arbete. Det är ytterst sällsynt att kvinnorna i inlandet haft sysselsättning på den allmänna arbetsmarknaden. De har alltså inga möjligheter att komma i åtnjutande av det kontanta arbetsmarknadsstödet. Så långt sträcker sig inte jämlikheten. Då varken arbete och utkomst eller kontant arbetsmarknadsstöd står till förfogande för kvinnorna är det mannens inkomst familjen skall leva av, förutsatt att denne har sysselsättning. Beredskapsarbete är ofta det enda som bjuds. I alltför många fall är det arbetslöshetskassan som får träda emellan. Levnadsstandarden blir på det sättet den lägsta i länet. Den dyrtid som numera råder kräver att såväl mannen som kvinnan i familjen har arbete och är yrkesverksam, om en någorlunda god levnadsstandard skall kunna upprätthållas. Vad jag närmast syftar till, herr statsråd, är en utbyggd åldringsvård med arbetsmarknadsstöd. Ty även om kommunerna i statligt bidrag erhåller 35 ?6 av sina kostnader för hemhjälp, anser sig kommunerna inte ha råd att bygga ut denna helt. Här skulle dock kunna skapas arbete för kvinnorna. De personliga ekonomiska utgifter som är förknippade med hemsamarithjälpen kan också inverka menligt på denna vårds utbyggnad. Den höga medelåldern och pensionärernas stora antal gör åldringsvården, långtidsvården och hemsamaritvården ekonomiskt betungande för kommunerna, framför allt i inlandet. Denna vård som många har så stort behov av borde i stället 117 arbetslösheten i Västernorrlands län byggas ut. Den kräver ökad personaltäthet. Härigenom skulle även skapas arbete för framför allt kvinnorna. Då kommunernas ekonomi lägger hinder i vägen för denna vårds utbyggnad och därmed tillskapandet av nya arbetstillfällen för kvinnor, borde arbetsmarknadsstyrelsen träda till och genom att göra dessa arbeten till beredskapsarbeten ekonomiskt svara för detta slag av åldringsvård, i första hand försöksvis i Västernorrlands län. Ett annat förslag som det tycks råda enighet om bland de politiska partierna i Västernorrlands län är att förlägga ett statligt industricentrum till Ånge. Allt tal om ett befolkningsantal så eller så stort betyder föga om inte en arbetsmarknad kan skapas som ger underlag för det bestämda befolkningsantalet. Ångeområdet, som sedan många år varit särskilt utsatt med sysselsättningssvårigheter och avfolkning, behöver ”särskilda samhällsinsatser”. Ett statligt industricentrum kommer inte att lösa hela problemet — det skall man vara på det klara med —- men det är ändå ett steg på vägen. Som en första insats i detta område bör ett statligt industricentrum inrättas. Herr talman! Skall Västernorrland när det gäller sysselsättningen komma i paritet med landet i övrigt måste det till kraftiga statliga satsningar i detta län. Det privata näringslivet varken kan eller vill klara den uppgiften. Enligt länsmyndigheterna måste det till 8 000 nya jobb inom en snar framtid, annars måste 20000 personer lämna Västernorrland på grund av akut brist på arbetstillfällen. AP-fonderna bör i detta fall sättas in för att skapa nya och framtidsbetonade industrier i Västernorrland. Jag skulle avslutningsvis vilja sammanfatta vad jag här har anfört med ett åtgärdsprogram i syfte att till Västernorrland förlägga industrier och åstadkomma sysselsättningstillfällen, varvid förutsätts inriktning på framtidsbetonade industrier med insättande av medel ur AP-fonderna.

Herr statsråd! Jag har nu villfarit er önskan från fjolårsdebatten och är idel öra när det gäller arbetsmarknadsministerns uppfattning om de förslag jag här har ställt. vi wWN
Nr 62 Herr talman! Alla goda uppslag skall självfallet utnyttjas. Vi håller Fredagen den på med en proposition om regional och sysselsättningsfrågorna som skall 6 februari 1976 läggas fram för riksdagen ganska snart. En del av de önskemål som har förts fram av herr Lorentzon kommer måhända att återfinnas i det Om åtgärder mot förslaget. arbetslösheten i Jag skall bara på ett par punkter kommentera herr Lorentzons an Västernorrlands förande. Man kan redan nu vidta en del av de åtgärder som herr Lorentzon = län har fört fram. Man behöver inte vänta så värst länge på det. Låt mig först påpeka att frågan om kontant stöd vid arbetslöshet inte alltid förutsätter att man har haft arbete. För ungdomar t.ex. räcker det i vissa fall med att de sökt arbete en viss tid. När det gäller frågan om beredskapsarbetena vill jag fästa uppmärksamheten på att värdet av dessa reduceras om man yttrar sig så som herr Lorentzon har gjort och säger att beredskapsarbeten är det enda som bjuds. Herr Lorentzon yrkar i själva verket på ett utökat beredskapsarbete inom åldringsvården. Vi stöter då och då på den här uppfattningen om att beredskapsarbeten inte är riktiga jobb. Men alla de jobb som har tillkommit i Västernorrlands län är ju utmärkta arbeten, och jag rekommenderar alla som säger att beredskapsarbeten inte är några bra jobb att se på Timrå. I går beslöt vi att låta ishallen i Timrå bli beredskapsarbete för 3,2 milj.kr. De som arbetar där utför alltså ett normalt anläggnings och byggnadsarbete och har avtalsenliga löner. Den enda skillnaden är att kommunen förmåtts att bygga ishallen något år tidigare och av det skälet belönats med ett ganska hyggligt statsbidrag. Alla de beredskapsarbeten som utförts i bl.a. Västernorrlands län har vi god nytta av när vi nu skall bygga ut industrin — det är ju en utbyggnad av industrin det ändå slutligen är fråga om. När det gäller åldringsvården kan kommunerna redan nu utnyttja de bidrag som har beslutats av riksdagen. Kommunerna kan utbilda en redan anställd person — på alla områden inom kommunen — och anställa ytterligare personal och därvid få 75 ?6 av kostnaderna täckta i form av statsbidrag. Jag tycker inte det är helt riktigt att säga att kommunerna skall försvaras genom inaktivitet på åldringsvårdens område med att deras ekonomi inte är så stark att den medger en utökad åldringsvård, eftersom den kommunala skatteutjämningen är ett solidaritetsuttryck varigenom vi hjälper de kommuner som har det svårt. Jag vill fästa uppmärksamheten på att Västernorrlands län får 230 milj.kr. i kommunal skatteutjämning. Det innebär i Ånge kommun 1132 kr. per invånare, vilket man eljest hade tvingats att ta ut i kommunalskatt. Jag tycker därför inte det är riktigt att påstå att kommunerna inte har råd att göra någonting på det här området. Vidare har kommunerna möjligheter att anordna beredskapsarbete för yngre människor, och de får 50 ?v statsbidrag till det — om de inom exempelvis åldringsvården anställer ett antal personer får de statsbidrag med 50 26 av kostnaderna. Det innebär ju inte att kommunerna får dra 119 arbetslösheten i Västernorrlands län 120 av hälften av kostnaderna, eftersom de sedan får kommunalskatt av dem som arbetar. Det finns alltså ytterligare en möjlighet där för kommunerna. Frågan om ett industricentrum i Västernorrlands län tog herr Lorentzon också upp. Vi håller nu på att undersöka i vilka områden vi skall bygga industricentra. Jag vill här påpeka att det inte räcker med att bara bygga ett industricentrum — det ger inte några nya jobb — utan man måste fylla det med företag. Den dag då vi bestämmer oss för ett industricentrum måste vi också veta att vi har tre fyra företag som är beredda att lokalisera sig dit. Jag vill därför varna för att hysa överdrivna förhoppningar eller för att ha för stora förväntningar och tro att den dag då man får ett industricentrum har man samtidigt fått så och så många nya arbeten. Det är en rätt arbetskrävande tid som väntar dem som bygger ett nytt industricentrum — det har erfarenheterna från Lycksele och Strömsund lärt oss. Däremot kan det vara en hjälp i lokaliseringspolitiken, och därför skall vi allvarligt överväga detta. Vad beträffar de andra frågorna har jag naturligtvis ingen från herr Lorentzon avvikande mening om att vi skall vidareförädla våra råvaror ännu mer. Det glädjande är att de regionala myndigheterna i Västernorrland nu verkligen har tagit sig samman och satt i gång ett projekt där sådana tankar finns och bestämt sig för att ytterligare bygga ut industrin där uppe och vidareförädla sina produkter. De kan påräkna statsmakternas fulla stöd då det gäller att bygga ut den verksamhet som finns där och att låta den expandera.

Herr talman! Man kan väl notera att statsrådet mest uppehåller sig vid utanverken — beredskapsarbeten och annat. Sådant behövs när arbetslösheten är besvärande, och detta vet Västernorrland om. Jag är helt överens med statsrådet om den betydelse beredskapsarbetarna har haft, men de är ett uttryck för länets svårigheter. Ju mer stödåtgärder som vidtas i detta län, desto tydligare blir det att här gäller det fattighjälp åt ett fattiglän. Här säger man att Västernorrland får så och så mycket stödåtgärder i det ena avseendet och så och så mycket beredskapsarbeten i det andra avseendet — men det är bara ett uttryck för att svårigheterna är så stora. Däremot uppehöll sig statsrådet inte vid tanken på en satsning av AP-fonderna för att vi skulle få bärkraftiga industrier i Västernorrlands län, och det är ändå den viktigaste frågan. Skatteutjämning — ja visst, men det är inte bara Västernorrland som får del av den; det får alla de kommuner som är behöriga att få det. Och om skatteutjämningen verkligen räckte till, varför skulle då exempelvis ett kommunalråd i Kramfors till den socialdemokratiska årskonferensen — det var stort uppslaget i Nya Norrland häromdagen — i en egen motion kräva större statliga bidrag för att klara de uppgifter som kommunen har? Nej, det hjälper inte med dessa skatteutjämningsbidrag, som de nu är beskaffade. De måste vara betydligt högre, om kommunerna skall kunna upprätthålla en ordentlig service. Nr 62 Om kommunerna hade möjligheter att klara åldringsvården, varför Fredagen den drar de då in på hemsamariterna? Jo, de har inte pengar till den vården; 6 februari 1976 så enkelt ligger det till. SST se Vid förra årets interpellationsdebatt om sysselsättningsfrågan i Väster Om åtgärder mot norrland nämnde jag bl.a. de planer som då förelåg på att bygga ett — arbetslösheten i valsverk. Det beräknades sysselsätta I 500 personer, och jag frågade stats — Västernorrlands rådet: Kan man räkna med att valsverket kommer till Västernorrland, — län där sysselsättningssvårigheterna är värst? Statsrådet svarade inte på frågan, men svaret kom efter en tid från vederbörande myndigheter. Valsverket skulle inte alls placeras i Västernorrland, det skulle förläggas någon annanstans. Sysselsättningsläget i Västernorrland har förvärrats; självfallet skulle det ha varit ännu värre utan de insatser som har gjorts, det håller jag med om. Enligt tillgängliga uppgifter skall det investeras 5,5 miljarder i Statsföretag under fyra år, men inte ett enda av planerade 3 000 nya arbetstillfällen hamnar i Västernorrland. Varför? Ingen kan ge svar på den frågan. Däremot skall vissa investeringar göras för att rädda livet på de små företagen Nyland Mattor och Kalmar Kök, som tillhör Statsföretags byggmaterialgrupp ESSBO och som redovisar stora förluster. Enligt verkställande direktörens i Statsföretag, Per Sköld, uppgifter till regeringen skall satsningen denna gång främst komma Norrland till godo. Varför ges då inte ett enda av dessa 3 000 nya arbetstillfällen till Västernorrland? Det är dylika frågor man ställer sig i Västernorrland när det är fråga om verkliga satsningar. Varför sker de aldrig i Västernorrland? Varför går de Västernorrland förbi?
Herr talman! Jag tyckte att herr Lorentzon var bättre i sitt första inlägg än i sitt andra. Han säger att jag bara har talat om utanverken, då jag har försökt beskriva de åtgärder som statsmakterna och regeringen vidtar för att klara sysselsättningssituationen nu — och den frågan ingår som ett led i herr Lorentzons interpellation. Då säger han att det är inte stödåtgärder vi vill ha. Ju mer stöd man får, desto mer berättigad är beteckningen fattiglän. Hela den där kartan av önskemål som herr Lorentzon förde fram tillgodoses inte från himlen, utan det måste vara någon som vidtar åtgärder och ger stöd. Är herr Lorentzon beredd att fylla ett industricentrum i Ånge utan några som helst stödåtgärder, så skall han få anställning hos mig och göra detta. När han litet föraktfullt fnyser åt de här två företagen i Kramfors — det ena är Kalmar Kök — och säger att man försöker rädda dem, så kan jag tala om för herr Lorentzon att det skall vi verkligen försöka göra. Jag kan lugna dem som är anställda där att vi inte skall spara någon som helst möda för att se till att sysselsättningen tryggas för de anställda vid dessa företag i Kramfors. 121 arbetslösheten i Västernorrlands län När det gäller den kommunala skatteutjämningen säger herr Lorentzon att den får ju andra kommuner som behöver den och är behöriga att få den. Jag anlägger precis samma synpunkter då det gäller stödåtgärderna för lokaliseringen till Västernorrlands län. De är behöriga att få detta stöd, de behöver inte känna sig som understödstagare. På grund av situationen i det inre stödområdet, dit Västernorrland hör, är de berättigade till stödåtgärder för industrilokalisering dit. Sådana åtgärder skall vi fortsätta med, och jag hoppas med framgång.

Herr talman! Jag är fullt medveten om de svårigheter som den sittande regeringen har, herr statsråd, framför allt i den arbetsmarknadssituation som f.n. råder. I fråga om industricentra är det klart att situationen när det gäller att skaffa företag till dessa har förvärrats. Det går inte längre så lätt att med moroten få företag till Norrland. Regeringen kan naturligtvis inte vara intresserad av att flytta arbetslösheten på det sätt som kommer att bli följden. Flyttar man ett företag söderifrån till Norrland, exempelvis till dessa industricentra, så betyder det arbetslöshet i det förra området. Eftersom det nu är sysselsättningssvårigheter snart sagt i hela landet, så är naturligtvis svårigheterna mycket större nu när det gäller att få företag till dessa industricentra än vad det har varit tidigare. Men vi talade om Ånge. Den orten ligger faktiskt så väl lokaliserad vid järnväg och i andra avseenden att den skulle ha större möjligheter än kanske andra orter i Norrland. Jag var för några veckor sedan med inrikesutskottet på besök i Strömsund och talade där med chefen för det norska företaget och frågade honom varför han lokaliserade sig till Strömsund - om det var andra platser med i sammanhanget. ”Ja,” sade han, ”vi skulle gärna ha förlagt företaget till Ånge beroende på att den orten ur transportsynpunkt låg så lämpligt till. Men eftersom vi får så billig hyra och andra förmåner, förlade vi faktiskt företaget till Strömsund.” De fick där en kallhyra på knappt 57 kr. i månaden. Om de själva skulle ha byggt, räknade de med att de måste investera stort kapital som svarade mot långt över 1000 kr. per kvadratmeter. De andra pengarna fick man ju från staten. Det har också varit regeringens uppfattning — i varje fall tidigare, och jag förutsätter att det även är det nu — att arbetslöshet inte kan accepteras därför att den är ett ekonomiskt, socialt och mänskligt ont. Det samhälle som inte kan bereda alla sina medborgare ett meningsfullt arbete har dömt sig självt. Detta har framförts från socialdemokratiskt håll sedan lång tid tillbaka.

Arbetslöshet av större omfattning eller varaktighet är inte längre tillåten.” Det var 1958, och utvecklingen har gått framåt, säger man — det är snart 20 år sedan dess och i dag har vi denna omfattande arbetslöshet. Nu var det ju så att allt tal om full sysselsättning på den tiden kom aldrig att gälla Västernorrland. Detta område fångades upp av utflyttningsströmmens brutala griparmar. De arbetslösa tvingades i stor utsträckning att lämna sin hembygd på grund av arbetsbrist. Det var den yngre och livskraftigare delen av befolkningen som flyttade från hemorten. Så är fortfarande fallet. Detta har inneburit att länets svårigheter tilltagit i ständigt ökad omfattning. Den s.k. rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitiken löste ju inga problem — den förvärrade problemen för Västernorrland. Jag skall inte ta upp frågan om nettoutflyttningen — alla svårigheter, alla siffror som man i detta fall skulle kunna anföra. Jag skall sluta med att säga att Västernorrland kan inte, herr statsråd, behandlas så styvmoderligt som skett under dessa år. Västernorrland måste få del av de stora satsningarna. Det är inte bara beredskapsarbeten som hjälper Västernorrland. De hjälper i en viss utsträckning i ett utsatt läge, men vad Västernorrland behöver är de stora satsningarna. Och det är som jag tidigare sade: Kommer icke 8 000 arbetstillfällen inom en snar framtid i Västernorrland, då blir det en ytterligare utflyttning av 20000 människor, och det är ungdomen som flyttar. Vem skall då försörja åldringarna i Västernorrlands län?

91, och anförde: Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge har med anledning av en av Svenska fabriksarbetareförbundet nyligen färdigställd utredning om miljörisker och arbetarskydd på förbundets arbetsplatser ställt en rad frågor om arbetsmiljön till mig. Jag vill inledningsvis säga att det är av stort värde att Fabriksarbetareförbundets undersökning kommit till stånd. Inom förbundets område finns en lång rad svåra arbetsmiljöproblem. Jag har på ett tidigt stadium fått den redovisad för mig. Flera liknande undersökningar kommer att färdigställas under våren, exempelvis av LO om kemiska hälsorisker och av Metallindustriarbetareförbundet om skadeverkningar av lösningsmedel. En arbetsmiljöundersökning pågår också inom TCO:s område. Jag vill också nämna den arbetsmiljörapport som levnadsnivåundersökningen håller på att utarbeta. Om bättre arbetsmiljö Om bättre arbetsmiljö Arbetsmiljöutredningen har nyligen avslutat sitt arbete och lagt fram förslag till en helt ny lag om arbetsmiljön. Det är de anställda själva som bäst känner behoven av förändringar på arbetsplatserna. Därför har utredningens förslag förts ut till ett brett upplagt remissarbete bland skyddsombuden, ledamöterna i skyddskommittéerna och andra intresserade på arbetsplatserna. Detta breda utredningsmaterial direkt utifrån arbetsplatserna skall nu tillsammans med lagförslag och forskningsrön ligga till grund för utformningen av den nya arbetsmiljölagen. Det finns därför ingen anledning att nu närmare gå in på enskilda frågeställningar, utan jag nöjer mig med några korta kommentarer i anslutning till herr Hagbergs frågor. Den första frågan, som avser hur Fabriksarbetareförbundets rapport skall påverka det fortsatta arbetet att förbättra arbetsmiljön har jag redan varit inne på. Herr Hagbergs andra fråga gäller införandet av skärpta regler i arbetarskyddslagstiftningen till skydd mot stress, uppdrivande av arbetsintensiteten och utslagning inom arbetslivet. Jag har vid en rad tillfällen givit uttryck för att just detta är ett viktigt syfte med den nya arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsmiljöutredningens förslag går också i denna riktning. Den nya lagen om medbestämmande i arbetslivet kommer enligt min mening att avsevärt öka de anställdas möjligheter att forma sin egen arbetsmiljö. Även lagarna om anställningsskydd och anställningsfrämjande åtgärder har stor betydelse på detta område. Herr Hagberg har vidare frågat mig om jag anser företagshälsovårdens koppling till företagsägarna vara ändamålsenlig eller om den borde upphöra och den lokala fackföreningen ges ett avgörande inflytande över företagshälsovården. På detta fält har förhandlingar förts en längre tid mellan LO/PTK och SAF. Ett nytt avtal, som ersätter 1967 års avtal, kan väntas komma till stånd, innehållande bl.a. regler om arbetstagarinflytandet. Jag vill också erinra om att jag i lagrådsremissen med förslag till lag om medbestämmande i arbetslivet redovisat att frågan om självbestämmanderätt för arbetstagarparten i frågor om bl.a. företagshälsovård aktualiserar en rad problem om behörighet att fatta beslut, fördelning av ansvaret för besluten etc., som kräver ändringar i annan civilrättslig lagstiftning. Dessa frågor kommer att tas upp i den nya arbetsrättsutredning regeringen avser att tillsätta inom kort. Herr Hagberg frågar till slut om jag är beredd att medverka till att skyddsombud ges vidgad rätt att stoppa driften vid hälsofarliga arbeten. Frågor om de anställdas möjligheter att påverka sin egen arbetsmiljö och om skyddsombudens befogenheter att ingripa i riskfyllda situationer har tagits upp av arbetsmiljöutredningen. De diskuteras nu i den arbetsplatsremiss som jag tidigare nämnt. Det finns anledning att återkomma till dessa frågor när vi utformar den nya lagen.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min Sedan Fabriksarbetareförbundet publicerat sin alarmerande rapport om arbetsmiljön på förbundets arbetsplatser och sedan jag framställt denna interpellation, har arbetsmiljöutredningen kommit med sitt slutbetänkande. Mina frågor till arbetsmarknadsministern med anledning av Fabriks larmrapport har ett klart samband med arbetsmiljöutredningens förslag. Arbetsmarknadsministern ger heller inga konkreta svar på frågeställningarna, utan hänvisar till den fortsatta debatten och arbetsplatsremissen. Det finns dock några problem av mer principiell betydelse som det för den fortsatta debatten vore bra om arbetsmarknadsministern kommenterade. Eftersom det i Fabriks rapport om arbetsmiljön framkommer att oron för arbetsmiljön är stor, är det skäl att erinra om vad rapporten egentligen innehåller. För det första anser man att de kemiska riskerna är mycket stora. I den kemiska industrin underströk 73 26 av de berörda den oron. Man var mycket kritisk mot företagens bristande insatser för att skapa bättre arbetsmiljö. Bara 24 ?4 ansåg sig nöjda. Inte heller företagshälsovården fick godkänt. Man var mycket kritisk mot företagsläkarna. Likaså var man kritisk mot yrkesinspektionens verksamhet, som man ansåg inte stödde arbetarnas krav att försöka genomdriva en riskfri arbetsmiljö. Man upplevde också sin arbetsmiljö som stressande. Inom den kemiska industrin var det 50 ?6 som ansåg sig mycket eller något stressade, inom plastindustrin 58 26, inom småglasindustrin 62 26 och inom gummiindustrin 65 26. Det kanske mest anmärkningsvärda i enkäten var att en tredjedel av skyddsombuden inte ansåg sig ha fått något större inflytande sedan den nya lagen hade trätt i kraft. Den undersökning som Fabriks har gjort under år 1975 kan jämföras med den förbundet gjorde 1968 och även med den som LO gjorde 1968. Den jämförelsen visar att de anställda upplevde besvären som större 1975 än 1968. Det kan naturligtvis ha olika förklaringar, t.ex. att man blivit medveten om arbetsmiljön. Men en sak är påtaglig: arbetsmiljön har inte blivit bättre. Det är på grundval av vad som här har kommit fram som jag har ställt frågor om de kemiska riskerna, de hygieniska gränsvärdena, den höga arbetstakten och stressen, företagshälsovården och skyddsombudens ställning. Ett av resultaten av Fabriks arbetsmiljöundersökning är att kongressen på denna grundval skall utarbeta ett program för hur förbundet skall tackla arbetsmiljöfrågorna. Men inom Fabriks poängterar man redan nu att ett av de viktigaste kraven är vetorätt för de anställda gentemot sådana ekonomiska beslut i ett företag som strider mot arbetsmiljöintressena. Fabriks har här aktualiserat en fråga som arbetsmiljöutredningen inte Om bättre arbetsmiljö Om bättre arbetsmiljö berör. Över huvud taget saknas i utredningen förslag om direkta maktbefogenheter för fackföreningarna när det gäller åtgärder som arbetsköparna vidtar. Vi kan inte bara skjuta åt sidan det faktum att arbetsköparna i kraft av sitt ägande av produktionsmedlen styr huvudinriktningen av arbetslivets innehåll: vad som skall produceras, i vilken takt och vilken omfattning osv. Utgångspunkten för arbetsköparna är lönsamhetsaspekten. Är inte verksamheten lönsam nog, företas nedläggningar, inskränkningar eller rationaliseringar. Det är hela tiden profiten som är styrningsfaktorn. Arbetsköparnas krav på en hög profit och därmed effektivitet och lönsamhet är oförenliga med en bra arbetsmiljö, sett från såväl fysisk som psykisk synpunkt. Fabriks krav på vetorätt för fackföreningarna finns alltså inte med i lagförslaget, och inte heller i det förslag arbetsmarknadsministern hänvisar till, nämligen lagförslaget om medbestämmanderätt. Denna fråga har statsrådet skjutit till en ny utredning. Och ändå är det en av huvudfrågorna när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Den är avgörande för om facket skall kunna ingripa i arbetsmiljöfrågor mot arbetsköparintressena. Kommer då lagen om medbestämmanderätt att förhindra kapitalets effektivitetskrav, som i så många fall rör arbetsmiljöerna och som gör att så många stängs ute från arbetsplatserna? Ja, i en av bilagorna till arbetsmiljöutredningen, bil. 2, ställs i en av uppsatserna frågan om arbetsmiljön skall vara till för en elit. Arbetsmarknadsministern och jag borde vara överens om att den våldsamma strukturomvandling som försiggår i näringslivet har effektivitet och lönsamhet som drivkraft. I uppsatsen görs en sammanställning av strukturomvandlingens utveckling. Där säger man att utvecklingen går i riktning mot en ökad andel större arbetsplatser, mot större andel skiftarbete inom de kapitalintensiva näringsgrenarna, från ackordsarbete mot fastare löneformer med ett visst inslag av premielön samt en systematisk arbetsvärdering, mot en ökad mekanisering som innebär hårt styrda arbetsuppgifter och mer kvalificerade kontrollfunktioner. Detta blir alltså vanligare. Det får enligt uppsatsen till resultat att de äldre, de som har svårt att vara med på arbetsmarknaden, får mindre lämpliga uppgifter inom industriarbetet. I slutet av uppsatsen säger man: ”Det är i och för sig tänkbart att åstadkomma en någorlunda olycksfri och stimulerande arbetsmiljö samtidigt som denna välansade miljö endast passar en elit bland arbetskraften. Vid anpassning av arbetsmiljön bör man därför beakta att det även gäller att anpassa miljön till förutsättningarna hos den ökande skaran av utslagna eller svårsysselsatta.” Detta är en mycket intressant problemställning. För arbetsmiljödebatten vore det bra om statsrådet kunde ge svar på frågan: Skall arbetsmiljön vara till för en elit eller skall den vara till för alla? Arbetsmarknadsministern hänvisade till lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet och trodde att de anställda genom den skulle kunna tillvarata sina möjligheter att förbättra arbetsmiljön. Tittar man på det material som finns tillgängligt i dag finner man emellertid att lagen helt saknar sociala målsättningar. Svenska arbetsgivareföreningens gamla § 32 skall ersättas av regeringens nya § 32 om medbestämmanderätt. Men förslaget ger, såvitt jag kan förstå, inget som helst stöd för lönarbetarna mot arbetsköparna genom att tillförsäkra arbetarna demokratiska rättigheter. Det blir alltså ingen motvikt till arbetsköparnas ägande av produktionsmedlen. Hur skall arbetarna med denna lagstiftning bakom sig framgångsrikt kunna bekämpa de för varje dag ökande sjukskrivningarna och de bakomliggande orsakerna? Hur skall de kunna bekämpa den höga arbetstakten och utslagningarna? Hur skall de kunna åstadkomma en sådan förändring att handikappade och svårplacerade kan beredas plats i produktionen och antalet förtidspensionerade minskar? Jag tycker att Aftonbladets arbetsmarknadsreporter Åke Olsson har träffat rätt när han den 20 januari skriver: ”Är då de nya reformerna inom arbetslivet en anpassning till den teknologiska omvandlingen? Det vill säga: Har maskin och datastyrningen på arbetsplatserna gått så långt att arbetsgivarna överlåter det dagliga ansvaret över produktionen till de anställda? Processerna är så oerhört komplicerade att de inte går att rubba om man inte har den ekonomiska makten. Alltså, säger arbetsgivarna till sina anställda, ta hela rubbet upp till en viss nivå, men ta då också ansvaret och problemen. Själva klipper vi kupongerna och bestämmer vad som ska produceras och hur det ska produceras. Den nya arbetsrätten innebär visserligen att i princip allt ska vara förhandlingsbart, men när man kommer till den yttersta punkten — t.ex. om företaget ska läggas ner och vad som ska produceras — är arbetsgivaren fortfarande suverän. Den som står och tillverkar skit kommer att få tillverka skit även i fortsättningen. Men nu är det han själv och i synnerhet hans egen fackförening som blir ansvarig för att skiten kommer ur maskinerna i den takt som arbetsgivarna bestämmer. Detta är en sida av arbetslivets omvandling.” Efter vad jag förstår är detta en ganska träffande beskrivning av vad som kommer att hända med den nya lagstiftningen. Kommer då de här åtgärderna verkligen att humanisera ett allt brutalare produktionssystem? Om förnyelsen bara är ägnad att måla över bristerna kan man med stor säkerhet dra den slutsatsen att bristerna kommer att finnas kvar men kanske i allvarligare former. Arbetsmiljölagen blir, om utredningen får som den vill, en ramlag med allmänna målsättningar. Och jag frågar mig om en ramlag där nästan varje precisering är utelämnad är det effektivaste sättet att råda bot på bristerna. Svaret borde vara nej. Ramlagsförslaget fastslår i 3 kap. 1 §: ”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.” Lagtexten innehåller inga bestämda målformuleringar eller preciseringar. Däremot finns det i departementets sammanställning Om bättre arbetsmiljö Om bättre arbetsmiljö och i de motiveringar som ligger till grund för lagen mer preciserade målsättningar. Men deras tyngd upphävs i nästa stund när man talar om att arbetsmarknadens parter i samverkan med arbetarskyddsstyrelsen skall göra vissa preciseringar. Tillåt mig betvivla att arbetsköparna kommer att spela någon progressiv roll för arbetsmiljöns förbättring. De erfarenheter av motstånd och förhalning som vi har från utarbetandet av asbestanvisningarna borde vara nog. Därför måste enligt min mening lönarbetarna ha stöd i lagstiftningen genom så långt gående preciseringar som möjligt, och facket bör tillförsäkras maktbefogenheter att kämpa för sina rättigheter. Är det arbetsmarknadsministerns mening att lagen skall utformas så, som arbetsmiljöutredningen föreslagit, att åtgärder för arbetsmiljöförbättringar som verkligen måste vidtas skall komma till stånd i samverkan med arbetsköparna? För att sedan övergå till de direkta frågor som jag ställt i interpellationen heter det i utredningens lagförslag 2 kap. 5 §: ”Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall i arbete får användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet.” Vad är ”betryggande säkerhet”? Det talas det ingenting om i utredningens förslag. Men i departementets sammanställning sägs rent ut att ett ämne inte får användas som kan äventyra hälsan under ett helt arbetsliv. Innebär inte detta att gränsvärdet för ett ämne som kan misstänkas framkalla cancer måste sättas till 0? Detsamma gäller kemiska ämnens införande på arbetsmarknaden. Måste inte huvudregeln här slås fast att en tillverkare eller en som importerar eller säljer ett ämne skall tvingas bevisa, enligt vetenskapens nuvarande ståndpunkt, att ämnet är ofarligt? Cancer är ju ett allvarligt resultat av en dålig arbetsmiljö. Är det därför inte synnerligen angeläget att alla ämnen som misstänks vara cancerframkallande skall ha ett gränsvärde av 0? Som jag ser det är det av stor vikt för den fortsatta debatten om gränsvärdena att arbetsmarknadsministern ger sin syn på målsättningen för arbetet med fastställande av gränsvärdena. Det är av vikt när det föreslås en generös lagstiftning och när det material som ligger till grund för lagförslaget pekar i en annan riktning än den jag här talat för. Det vore bra för den fortsatta arbetsplatsremissen om arbetsmarknadsministern här gav ett svar. När det gäller stressen, arbetstakten och utslagningarna hänvisar arbetsmarknadsministern till utredningen och till lagen om medbestämmanderätt. Det är en framgång att arbetsmiljöutredningen föreslagit att en bestämmelse om pauser i arbeten vid löpande band och i andra tunga arbeten skall ingå i lagen. I övrigt finns en allmän målsättning om att arbetsmiljön skall anpassas efter människans psykiska och fysiska förutsättningar. Utredningen föreslår också att arbetarskyddsstyrelsen skall, om den finner det påkallat, kunna föreskriva ”att arbetsprocess, arbetsmetod eller anläggning avsedd för verksamhet av visst slag” endast får användas efter tillstånd i angiven ordning. Är det av särskild betydelse Den fråga man ställer sig inför dessa allmänna målsättningar är vad som avses med ”påkallat” och ”särskild betydelse”. När det gäller arbetstakten och stressen är det ju alltid fråga om subjektiva bedömningar; det är svårt att mäta. Men resultaten kan avläsas i sjukskrivningar och utslagningar. Man frågar sig om arbetarskyddsstyrelsen tillsammans med arbetsmarknadens parter kan bedöma vad som bör åtgärdas eller inte och vad som bör förbjudas. Här kommer verkligen arbetsköparna att sätta sig på tvären. Om det är något område som effektiviteten slår igenom på så är det just i fråga om arbetstakten. Borde inte i stället en arbetsmiljö grundas på att fackföreningen — grupperna, klubbarna och avdelningarna — skall få möjligheter att ingripa när det gäller arbetsintensiteten, dvs. att lagstiftningen ger fackföreningarna bestämda rättigheter därvidlag? Fackföreningarna skall, såvitt jag förstår, kunna förbjuda ackord och andra prestationsnormer. Men här måste det bli en bedömning av den som skall arbeta på ackord och efter prestationsnormer. Är det inte det som bör få avgöra om ackordet eller prestationsnormerna skall tillåtas eller inte, för att man skall få en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö? En annan fråga gäller personalstyrkornas storlek. Framför allt är den aktuell i datateknikens tidevarv när allt läggs upp på stora band och i stora arbetsenheter. Hur stor skall en personalstyrka vara? Borde inte de anställda också där ha en klar förhandlingsrätt och en klar vetorätt, om inte förhandlingarna ger resultat? Det skulle också vara viktigt för den personal som finns inom vård-, service och trafiksektorn, vilka har ett styrt arbete där arbetsintensiteten är avhängig av hur många som är anställda. Samma sak gäller många tjänstemannagrupper. Detta stämmer med det förslag som Fabriks har fört fram, nämligen om en vetorätt för att kunna stoppa de tidmätnings-, produktions och rationaliseringsmetoder som används i dag, då produktionsförhållandena blir arbetarfientliga. Det är väl den saken man skall diskutera ute på arbetsplatserna för att kunna avge remissvar. Vad finns det då för möjligheter och hur ser arbetsmarknadsministern på att i arbetsmiljölagen införa vetorätt i frågor som rör arbetsintensiteten? Arbetsmarknadsministern kommer naturligtvis att stödja sig på vad som kommer fram i remissvaren och han kan inte göras ansvarig för de frågeställningar som kommer fram där. Men när det gäller arbetsmiljö och ackord är det inte några särskilt långtgående krav som ställs. Att arbetsmiljölagen skall ge möjlighet att förbjuda att vissa arbetsmoment ackordsätts är väl alla överens om, vad jag förstår. Men det ger inget svar på den avgörande frågan: Hur skall man nå detta resultat och vilka skall göra bedömningen? När arbetsmiljöutredningen lade fram sitt förslag var det säkert många som blev besvikna över att förslaget inte tog upp ökade maktbefogenheter Om bättre arbetsmiljö Om bättre arbetsmiljö 130 för skyddsombuden. Begränsningen gäller fortfarande. Man kan bara avbryta ett arbete vid omedelbar och allvarlig fara. Den här frågan kommer inte heller att tas upp vid remissbehandlingen på arbetsplatserna. Den aktuella frågan för skyddsombuden är om man skall kunna avbryta ett arbete som har mer långsiktiga risker, t.ex. smygande hälsorisker. I det här fallet borde skyddsombuden och de lokala fackföreningarna ha som minimikrav att när t.ex. ett hygieniskt gränsvärde överskridits skall man kunna avbryta arbetet tills sådana tekniska lösningar uppnåtts att riskmomentet avlägsnats. Jag skulle vilja höra — eftersom utredningen inte föreslår något och det inte finns något sådant i remissmaterialet — om arbetsmarknadsministern är beredd att utvidga paragrafen om skyddsombudens rättigheter. Fabriks undersökning har på ett påtagligt sätt uppmärksammat de stora miljöfaror som finns på arbetsplatserna. Den visar också att det måste till snabba och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med dem. Arbetsmiljöutredningens förslag är till en del positiva och till en del negativa, men tydligast framstår otillräckligheten. Till det positiva hör att man tagit upp gränsvärdena — dock inte i lagtexten — att man infört pauser, att försumliga arbetsköpare kan ådömas straff, att arbetare skall kunna avbryta ett arbete tills de har kontaktat sitt skyddsombud eller arbetsgivaren och att skyddsombud kan avbryta enmansarbeten. Det finns fler positiva punkter, men det finns också en rad negativa av principiell karaktär. Att man kopplar ihop arbetsmiljöförslaget med § 32-förslaget om medbestämmanderätt är negativt. Båda är ramlagstiftningar. Man säger också klart att samverkan är utgångspunkten och där finns inga fackliga maktbefogenheter mer än skyddsombudens möjlighet att avbryta ett arbete. Ramlagstiftningen ger inga bestämda anvisningar om hur man skall förverkliga en bättre arbetsmiljö. Vidare skall arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter utformas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Arbetsintensiteten berörs inte direkt, utan man hänvisar till parterna. Målsättning för gränsvärden finns inte i lagtexten, liksom inte heller möjlighet för skyddsombuden att avbryta sådant arbete som jag nyss talade om. En punkt, som säkert kommer att väcka förskräckelse, gäller vägran att följa säkerhetsföreskrifter. Vägrar man detta kan man sägas upp. Inte för att jag försvarar dem som vägrar att följa säkerhetsföreskrifter, men rädslan för uppsägning kan — det har vi erfarenhet av — utnyttjas i utpressningssyfte i ett tidigare skede, t.ex. vid diskussioner om föreskrifter och i många andra sammanhang. Det hot som ligger i denna skrivning bör avlägsnas. Det finns inte heller några bestämda regler för hur tillverkare och importörer skall handskas med farliga ämnen. Man slår också fast att utbildningen skall vara en samarbetsfråga. Sekretessbestämmelserna skall finnas kvar.

En annan fråga som är mycket viktig är att fackföreningens egna arbetsmiljöexperter bör ha fritt tillträde till arbetsplatserna. Framför allt om fackföreningarna i framtiden, som det på många håll krävs i dag, skaffar sig egna experter bör dessa ha fritt tillträde till arbetsplatserna. Vidare bör lagfästas att fackföreningarna skall kunna avbryta ackord och andra prestationsnormer, att det skall finnas förhandlingsrätt om de psykiska hälsoriskerna, om bemanning och om stopp för tidmätningar och liknande. Arbetsmiljöutredningens förslag skall ju ut till debatt, men som vi vet är Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationens representanter redan överens om huvudpunkterna i förslaget. Därför är det av stor vikt om arbetsmarknadsministern kan ge ett svar på de principiella frågor jag här ställt. Det skulle i så fall kunna ge en viss vägledning i debatten ute bland de olika grupperna som säkerligen kommer att bli livlig.
Herr talman! Jag har självfallet en från herr Hagbergs i Borlänge uppfattning avvikande mening beträffande den nya arbetsrättslagstiftningen och anser att den kommer att bli avsevärt effektivare och till bättre nytta för de anställda än vad herr Hagberg gör gällande. Men den frågan kan vi diskutera när regeringen lämnat förslaget till riksdagen. När det gäller den nya arbetsmiljölagen är jag inte beredd att över huvud taget göra några bindningar. Det har mig veterligt aldrig förekommit att man avkrävt en regeringsledamot ståndpunktstaganden till en utredning som skall gå ut på remiss. Jag vill heller inte göra några uttalanden som kan vara vägledande för arbetsplatsremissen, eftersom de som får studera utredningen, nämligen alla våra skyddsombud, har mycket mer praktisk erfarenhet än jag från den arbetsmiljö som de står och trampar i. De behöver sannerligen inga råd från mig, utan det är jag som skall ta råd från dem. När vi får in allt remissmaterialet skall vi sätta oss ned och utforma en arbetsmiljölag som gäller för alla. Det är svaret på den fråga som herr Hagberg ställde om lagen skall gälla för en elit eller för alla. Självklart skall arbetsmiljölagen gälla för alla. Beträffande den fråga som herr Hagbergs interpellation egentligen avsåg, nämligen vilka slutsatser och lärdomar man skall dra av Fabriksarbetareförbundets undersökning, vill jag säga att det är alldeles utmärkt att fackförbunden och fackföreningsrörelsen och även tjänstemannarörelsen gör sådana här undersökningar. Jag vet att den kartläggning som de olika fackförbunden gjorde i slutet av 1960-talet, där man på ett må Om bättre arbetsmiljö Om bättre arbetsmiljö lande sätt beskrev arbetsmiljösituationen i de olika branscherna, inte fick någon riktig genomslagskraft; det blev inga stora rubriker av dessa saker. Men då började i alla fall en debatt om arbetsmiljön som ledde fram till att vi fick fart på arbetsmiljöarbetet. Vi uppdagade risker och problem och vi kunde vidta åtgärder. Det är alldeles klart — och det erkänner herr Hagberg i sin interpellation — att den omständigheten att man nu upplever sin arbetsmiljö som riskfylld har samband med denna ökade medvetenhet om arbetsmiljöproblemen. Och det var syftet med hela den undersökning som då gjordes. Sedan dess har nu en ny omgång startat. Vi har nämnt Fabriksarbetareförbundets undersökning och Metallindustriarbetareförbundets undersökning. LO arbetar med en mycket stor undersökning om de kemiska hälsoriskerna, och TCO lägger i sin undersökning tonvikten vid de psykosociala aspekterna på de här frågorna. SACO har också satt i gång en undersökning osv. Jag har hela tiden fått tillgång till utredningsmaterial. Så snart man fått fram något material av intresse har jag fått veta det. Det är en överenskommelse jag har med fackförbunden. Ibland kan man nämligen avslöja ting som förutsätter omedelbara åtgärder. Och då inträffar det att man med stöd av den lagstiftning som gäller omedelbart avhjälper de brister som visar sig finnas. Nu är det alltså min förhoppning att remissvaren — det breda remissarbetet — skall ge oss goda uppslag när det gäller att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen, som — det vet jag —- är mycket stora och mycket svåra. Jag vill bara på en punkt göra en kommentar, nämligen när det gäller skyddsombudens rätt att stoppa arbete och redovisa resultatet av det. 1974 stoppade man 55 arbeten. 1975 stoppade man 94. Men nu har vi lärt oss att detta inte är hela sanningen, därför att flera skyddsombud har omvittnat för mig att bara förekomsten av denna rätt att stoppa ett arbete leder till de förbättringar som man kräver. Således har denna rätt för skyddsombuden att stoppa arbeten lett till avsevärda förbättringar av arbetsmiljön. Det kan också ha sitt intresse att mäta hur myndigheterna nu handlar, att studera förelägganden och förbud från arbetarskyddsmyndigheterna. 1974 utfärdades totalt 101 förelägganden, men 1975 ökade antalet till 253. Det visar att myndigheterna använder de maktmedel de har till sitt förfogande. Den undersökning som vi har fått redovisad här är bra. Den visar på ett ökat medvetande hos de anställda. Och en förutsättning för att man skall kunna påverka och kräva förbättringar är att man är medveten om situationen. Jag utgår från att den här remissomgången kommer att visa på ökade krav men också att den kommer att innebära en redovisning av att man har åstadkommit ganska mycket med de instrument som vi har ställt till förfogande. Men herr Hagberg måste förstå att jag inte är beredd att binda mig i fråga om arbetsmiljöutredningens förslag. Det väntar vi med till dess vi är färdiga med hela remissbehandlingen.
Herr talman! Det är klart att en debatt kan te sig mindre meningsfull om man skjuter frågorna framför sig. Jag förstår att statsrådet inte kan binda sig i detaljer, men jag menar ändå att regeringen till viss del förlitar sig på det remissmaterial den för ut. Redan genom att man har lämnat ut ett visst material har man till viss del bundit sig till en principiell uppläggning av vad man vill diskutera. Det är de principerna jag har tagit upp. Jag kan gå igenom vad remissen i det här fallet egentligen handlar om: att säga ja eller nej till utredningsförslaget. Det är det som arbetsmarknadsministern sedan skall svara på. Beträffande de kemiska riskerna redovisar man vad utredningen har sagt och vill sedan gradera olika faror med tanke på skyddsutrustning, begränsning av den tid som man kan arbeta med det farliga ämnet, om tillverkningen av det farliga ämnet kan byggas in i ett slutet system eller andra alternativ. Denna gradering skall göras med utgångspunkt i arbetsmiljöutredningens förslag. När det gäller enmansarbete ställer man i stort sett bara frågan om sådant arbete är bra. Också när det gäller de anställdas rätt är det bara fråga om att säga ja eller nej till förslaget. Likaså bygger avsnittet om arbetstiderna på utredningsförslaget. Det gäller veckovila och skiftgång, om man vill ha en längre sammanhängande ledighet vid veckoslut osv. Jag har tidigare påpekat att detta inte har något samband med den principiella frågan om hur man skall tackla den psykiska arbetsmiljön. Det är likadant med fråga 5, om förhandsbedömningen, där man utgår från utredningens förslag. Fråga 6 gäller hur sanktionssystemet skall bedömas. Fråga 7 avser de anställdas skyldigheter. Där ställs med utgångspunkt i utredningsförslaget frågan om man skall avskedas på grund av att man inte följer skyddsföreskrifterna. Dessutom finns det en öppen remissfråga. Jag förstår att statsrådet inte kan ge några konkreta svar i dessa avseenden, men frågan är ju vidare än så.

Det är en principiellt viktig punkt när det gäller att besvara frågorna i remissmaterialet. När det gäller den fysiska arbetsmiljön tar man bara upp spörsmålet om ackorden. Jag har tidigare frågat hur man skall lösa detta. Skall det överlåtas åt arbetsmarknadens parter, som tidigare haft svårigheter att klara detta, eller skall man ha klara anvisningar i en lag? Den frågan diskuteras såvitt jag förstår inte på något annat ställe. Det är kanske Om bättre arbetsmiljö Om bättre arbetsmiljö inte främst arbetsmarknadsministern som är ansvarig för detta, men om de som är det vägrar att diskutera dessa principer, får vi en debatt med stor slagsida. När det sedan gäller skyddsombuden delar jag helt arbetsmarknadsministerns bedömning av lagstiftningens betydelse. Vad jag har sagt tidigare om behovet av kompletteringar i lagstiftningen stämmer ännu mer här. Skyddsombud som varit aktiva har drabbats av ett sätt att skriva i lagen som är till hinder i detta sammanhang och som man bör ändra på. Vad som utgjort ett hinder i den tidigare lagstiftningen är att man i alla sammanhang använt ordet ”bör”. För att vara drastisk kan jag säga att de frågor där föreskrifterna tidigare innehållit ordet ”bör” nu ställts under arbetarskyddsstyrelsens bedömning. Det blir ungefär lika segt för skyddsombuden att slåss emot detta. De vet fortfarande inte konkret vad det gäller. Den konkretisering som gjorts i lagen innebär att ett skyddsombud har rätt att avbryta ett arbete bara vid allvarlig och omedelbar fara. Varför inte vidga denna rätt för att göra skyddsombudets ställning ännu starkare —- kanske inte därför att han avbryter arbetet utan genom att trycket från lagstiftningen tvingar arbetsköparna att vidta åtgärder? Eftersom vi är överens om denna bedömning tycker jag att det vore en viktig punkt att ta upp. Nu skall inte skyddsombudens ställning diskuteras i denna remissomgång, i varje fall inte i någon större utsträckning i samband med de upptagna frågorna. Man kan dock ta upp den under övriga frågor. Men jag tror ändå från denna utgångspunkt att arbetsmarknadsministern måste hålla med om att ju längre preciseringarna i lagen går till de anställdas förmån, desto större styrka får de i den dagliga kampen.
Herr talman! Vi får väl vänta med att diskutera innehållet i det lagförslag vars arbete ännu inte påbörjats. Jag hyser stora förhoppningar om att våra 100 000 skyddsombud kommer att ge sin mening till känna och föra fram sina krav om förändringar som är nödvändiga för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter. Jag har naturligtvis ingen annan mening än att lagstiftningen skall utformas så konkret som möjligt, så att det inte uppstår någon diskussion om hur lagen skall tolkas. Jag vill framhålla att min erfarenhet beträffande skyddsombudens verksamhet — och jag träffar rätt många skyddsombud när jag reser runt i landet som informatör — är att det självfallet finns problem men att skyddsombuden anser att den lagstiftning man fått varit till stor hjälp. Jag har ju personlig erfarenhet av skyddsombudsverksamhet långt innan vi fick den här lagstiftningen. Så mycket är klart att ett skyddsombud i dag har mycket större makt och befogenheter att hjälpa sina kamrater än han hade på den tiden jag var det. Det hindrar inte att vi i den nya arbetsmiljölagen skall se till att skyddsombuden får ännu större möjligheter att fullgöra sin uppgift och hjälpa sina arbetskamrater.
Herr talman! Det är 100 000 skyddsombud och även andra intresserade på arbetsplatserna som skall yttra sig i den här frågan. Jag vill därför göra en liten anmärkning. Remissen skall vara klar den 15 april, och med min erfarenhet av sådant här arbete är tiden för kort. Man är i de lokala fackföreningsorganisationerna inte särskilt förberedd för detta arbete. De frågor jag här presenterat är ganska begränsade och berör inte principerna. Jag är naturligtvis nöjd med att arbetsmarknadsministern tycker att lagstiftningen skall vara konkret utformad. Eftersom både arbetsmarknadsministern och jag har personlig erfarenhet av ett skyddsombuds verksamhet, vet vi att det behövs mycket stöd för ett skyddsombud. Jag skulle därför vilja fråga om inte den teknologiska utvecklingen på arbetsmarknaden kräver en ökad insats som stöd åt skyddsombuden för att de skall kunna klara av de problem som finns i dag jämfört med de problem som fanns då arbetsmarknadsministern och jag var skyddsombud. Den stora frågan är vad lagen skall utmynna i. Därom finns ingenting i LO-SAF-förslaget. Vilka sociala målsättningar skall man t.ex. komma åt? Hur skall man komma åt de monotona arbetena? Hur skall man på något sätt kunna ändra på dem och vilken makt skall man få för att göra det? Hur skall man kunna förhindra antalet sjukskrivningar? Hur skall man bereda de handikappade möjlighet att komma in på arbetsmarknaden? Dessa frågor diskuterades inte i rådslaget, utan där beskrevs mer av det som fanns i den där uppsatsen om att försöka göra arbetsmiljön så bra som möjligt för dem som redan befinner sig där. Men många kommer att stängas ute på grund av att de är en elit. Därför får den här lagstiftningen rymma vidare begrepp än bara de konkreta frågeställningarna. Och vilka är de frågeställningarna? Vilka målsättningar skall lagen ha bakom sig och vilket stöd skall finnas i lagstiftningen för att man skall kunna förverkliga dem?

92, och anförde: Herr talman! Herr Hallgren har med hänvisning till vissa statistiska uppgifter frågat om orsaken till att arbetsförmedlingarna i dag redovisar så få arbetsvårdssökande och att enligt statistiken ett så litet antal arbeten på den s.k. öppna marknaden har anskaffats jämfört med tidigare år. Herr Hallgren har också frågat mig om hur regeringen ser på situationen Om de handikappades situation på arbetsmarknaden Om de handikappades situation på arbetsmarknaden för de handikappade på arbetsmarknaden. Herr Hallgrens frågor har föranletts av en jämförelse mellan statistiska uppgifter från oktober 1974 och oktober 1975. En sådan jämförelse kan emellertid inte göras, eftersom två helt skilda statistiksystem har använts vid dessa tillfällen. Den nya förmedlingsstatistiken befinner sig fortfarande under utveckling. De nya definitioner och nya rutiner som infördes vid omläggningen av statistiken är dessutom ännu inte helt inarbetade. Därför har hittills inga uppgifter ur den nya statistiken över arbetshandikappade sökande publicerats. Jag kan inte ge mig in i en detaljerad utläggning om olika statistiska system. Jag begränsar mig till att peka på de viktigaste skillnaderna mellan de i interpellationen åberopade statistiksystemen. Den tidigare statistiken registrerade antalet sökande vid arbetsförmedlingens arbetsvårdsexpeditioner. Efter genomförandet av den nya förmedlingsorganisationen finns inte längre några särskilda arbetsvårdsexpeditioner. Därmed finns inte heller några arbetsvårdssökande i betydelsen sökande vid en arbetsvårdsexpedition. Vid omläggningen till det nya statistiksystemet utfärdades därför nya anvisningar, som är anpassade till den nya förmedlingsorganisationen, där arbetsvårdstjänstemän ingår i förmedlings och utredningssektioner tillsammans med arbetsförmedlare och yrkesvägledare. De nya anvisningarna innebär bl.a. att försök till arbetsplacering skall göras för varje arbetssökande som en första åtgärd. Det är först om detta inte lyckas och ytterligare åtgärder behöver vidtas som man prövar om den arbetssökande är att betrakta som arbetshandikappad. Först därefter sker en eventuell registrering. En konsekvens av denna förändrade arbetsmetodik är att fler handikappade än tidigare får arbete på den ordinarie arbetsmarknaden utan att någon registrering om arbetshandikapp görs.

Därmed kommer jag över till den väsentliga frågan om hur regeringen ser på situationen för de handikappade på arbetsmarknaden. Jag måste i detta sammanhang nöja mig med ett kortfattat svar. Det svaret blir att situationen alltjämt är otillfredsställande. Personer med socialmedicinska och psykiska handikapp har det särskilt svårt. En fortsatt satsning på verksamheten med anpassningsgrupper och en fortsatt kraftig förstärkning av arbetsmarknadsverkets resurser för stöd åt personer med särskilda svårigheter på arbetsmarknaden är därför nödvändig. Denna bedömning präglar i hög grad årets budgetproposition.

Statsrådet har nu försökt förklara dessa statistiskt stora förändringar med att hänvisa till att den nya förmedlingsstatistiken fortfarande befinner sig under utveckling och att de nya definitioner och rutiner som infördes vid omläggningen av statistiken inte är helt inarbetade ännu, och det kan ju vara förståeligt. Av den anledningen har man heller inte publicerat någon statistik över arbetssökande med arbetshandikapp. Statsrådet vill förespegla att det inte skulle finnas någon offentlig statistik på det här området. Men det material jag har jämfört med är AMS egna siffror, och de är naturligtvis åtkomliga för dem som är intresserade. Att de inte har offentliggjorts har kanske berott på att de inte har varit preciserade eller att de har varit alltför skrämmande.

Genom denna nya metodik skulle, enligt arbetsmarknadsministerns antagande, fler arbetshandikappade än tidigare komma ut direkt på den öppna arbetsmarknaden. Jag måste säga att jag har svårt att tro att det kan röra sig om så många som 30 000 under bara ett år, med tanke på att man tidigare har haft mycket svårt att nå upp till mellan 800 och 1000 per år. Om det skulle förhålla sig så som statsrådet antyder, måste det ha skett en väsentlig förändring på arbetsmarknaden i fråga om de arbetshandikappades situation. Jag är av den uppfattningen att arbetsköparnas engagemang i fråga om anställning av arbetshandikappade inte på något sätt har förändrats till det bättre. Om så många fler skulle ha fått arbete på den öppna arbetsmarknaden, skulle detta inte ha kunnat ske utan att företagen fått omfattande statligt stöd för detta ändamål — helt enligt Om de handikappades situation på arbetsmarknaden Om de handikappades situation på arbetsmarknaden de regler som finns — och då förutsätter jag att arbetsmarknadsministern skulle ha kunnat redovisa det. Jag vill ställa några frågor till i det här sammanhanget. Kan det, herr statsråd, möjligen vara så, att det stora antal arbetsvårdssökande som nu försvunnit ur arbetsförmedlingarnas statistik hamnat på sidan om, utan kontakt med förmedlingsverksamheten, och att kontaktmöjligheternå försämrats väsentligt för dessa grupper? I varje fall måste väl en stor del av dessa ca 30000 ha hamnat i den situationen. Jag kan inte tänka mig att alla dessa har placerats i arbetsprövning, arbetsträning eller arbetsmarknadsutbildning utan att man från regeringens sida kan redovisa hur många det rör sig om. Jag vill bara fråga om arbetsmarknadsministern har för avsikt att framdeles skaffa fram statistik som klart redovisar de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden. Beträffande de handikappades allmänna situation säger statsrådet att den alltjämt är otillfredsställande och att det är nödvändigt med en fortsatt och ökad satsning. Därvidlag är vi helt överens. Naturligtvis är inte det statistiska materialet det viktigaste, utan det viktigaste är att väsentligt förbättra de handikappades allmänna situation på arbetsmarknaden — och framför allt skaffa jobb till dem. Men för att kunna satsa och satsa rätt måste man ha en klar översikt över hur många arbetshandikappade det finns som söker arbete, hur många det finns i arbetsprövning, i arbetsmarknadsutbildning och arbetsträning. Jag tycker att det nya systemet på arbetsförmedlingarna inte är betryggande på den punkten. Man kan inte utesluta att många av dem som tidigare hade kontakt med förmedlingarna inte längre har det. Jag vill avslutningsvis säga att jag inte på något sätt vill döma ut det nya system och de nya arbetsrutiner som arbetsförmedlingarna har fått. Men jag anser att det inte behöver innebära en försämring av redovisningen och statistiken beträffande de arbetshandikappades situation och beträffande den som söker arbete. Men jag vill ännu en gång poängtera, herr talman, att den statistiska avdelningen inte är det viktigaste. Det viktigaste är naturligtvis insatserna för att väsentligt förbättra de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden.
Herr talman! Som framgick av mitt svar var det ju inte bara en omläggning av statistiken utan en väsentlig omläggning av hela arbetsförmedlingens sätt att verka. Hur man skall behandla personer med handikapp är en ideologiskt mycket viktig fråga. Riksdagen har enhälligt ställt sig bakom detta system — att vi inte har någon arbetsvårdsexpedition utan att vi har en arbetsförmedling. Men så har vi — vilket riksdagen ställde sig bakom — en utredningsavdelning, där alla experter finns: personal för arbetsvård och yrkesvägledning, arbetsvårdare och arbetsförmedlare. En person som har ett fysiskt handikapp behöver ju inte ha ett arbetshandikapp. Det finns väldigt många sådana personer. Varför skall de gå till arbetsvårdsexpeditionen och bli registrerade? Det finns ingen som helst anledning. De får ett jobb och klarar det oberoende av sitt handikapp. Det är bara de som den allmänna förmedlingen inte kan klara — då det fysiska eller psykiska handikappet är sådant att speciella åtgärder måste till — som kommer i kontakt med utredningsavdelningen. Först då finns det ju anledning att notera och statistikföra dem — de måste ju ha olika former av stöd. Det är inte så att man inom denna förmedlingsverksamhet har ägnat sig mindre åt de handikappade genom omläggningen av statistiken. Jag kan garantera herr Hallgren att så inte har skett. Dessutom fanns det många i statistiken som genomgick arbetsträning och arbetsprövning eller arbetsmarknadsutbildning. Om de hade varit anmälda på arbetsvårdsexpeditionen så var de också handikappade. Men nu finrs de inte registrerade, utan de finns bland andra som får arbetsmarknadsutbildning i en särskild åtgärdsstatistik. Det är mycket farligt att ur den här statistiken läsa ut att det har blivit en försämring för de handikappade; det är alldeles tvärtom. Syftet med omläggningen var alltså att man bättre skulle kunna ägna sig åt dem vilkas fysiska handikapp också medförde arbetshandikapp. På det sättet skall man läsa statistiken . Så småningom kommer vi att få fram den nya statistiken och kan använda denna. Den är inget självändamål — där delar jag herr Hallgrens mening — utan den skall naturligtvis vara ett hjälpmedel för oss när det gäller att vidta åtgärder. Men jag ser ingen som helst anledning att registrera en person av det skälet att han har ett fysiskt handikapp då det inte är något hinder för det jobb han skall utföra.
Herr talman! När arbetsmarknadsministern nu redovisar att omläggningen är till för att förbättra de handikappades situation, så är jag fullkomligt överens med arbetsmarknadsministern om det. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna har ju hela tiden följt just de handikappades problem på snart sagt alla områden och även på det här området. Det är ju inte så konstigt om man börjar undra vart de här 30 000 människorna har tagit vägen, när man finner en så väsentlig förändring i statistiken. Nu har jag fått förklaringen att det kan vara så att de är placerade endera i arbetsträning och arbetsprövning eller i arbetsmarknadsutbildning, och jag är givetvis nöjd med den upplysningen. Men jag vill ändå ställa en fråga, då jag tycker att det skulle vara viktigt att kunna följa dessa människor på ett riktigt sätt. Det vore väl värdefullt att ha klart för sig: Hur många av de här människorna har hamnat i arbetsmarknadsutbildning, hur många är det i arbetsträning och hur många är det som har placerats i arbetsprövning? Det kan ju ligga en risk i att några Om de handikappades situation på arbetsmarknaden Om de handikappades situation på arbetsmarknaden som har kontaktsvårigheter i förhållande till myndigheterna helt enkelt har hamnat utanför, och jag anser det vara beklagligt om så skulle ha skett.

Herr talman! Herr Hellström har ställt en interpellation till mig om biståndet till Angola. I och för inhämtande av vissa informationer kan den av tidsskäl inte besvaras förrän fredagen den 13 februari, vilket jag är överens med herr Hellström om.

Herr talman! Med anledning av att fru statsrådets svar på min fråga var bra vill jag inskränka mig till att säga: Tack! Om politiska försöksval i skolan oskäliga bränslekostnader i privatägda flerfamiljshus
Herr talman! Herr Claeson har frågat mig om jag anser nuvarande möjligheter för fastighetsägare att skaffa sig överkompensation via bränsleuttagen tillfredsställande och om jag anser att påtagliga hyresskillnader beträffande exempelvis bränsle och va-tillägg, vilka hänför sig till olika inklusiveklausuler och procenttal och som tas ut vid sidan av den övriga hyran, är förenliga med bruksvärdessystemet.

I olika sammanhang har negativa effekter av vissa s.k. bränsleklausuler i samband med hyresavtal påtalats. Jag har tidigare framhållit att det finns klausuler som kan leda till för hög bränsledebitering och som inte stimulerar till sparande av energi. Dessa klausuler har sitt ursprung i ett äldre hyresregleringssystem och infördes när prisförhållandena på bränslemarknaden var väsentligt annorlunda än i dag. Det är därför enligt min mening uppenbart att de är otidsenliga. Avvecklingen av hyresregleringen och de nya prisförhållandena på bränslemarknaden skapar nya förutsättningar för bränsleklausuler.

Regeringen avser att pröva eventuella förslag från hyresrättsutredningen mot bakgrund av att ett system för uttag av bränslekostnadsersättning skall vara rättvist, leda till skäliga kostnader för hyresgästerna samt stimulera till att spara energi.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min interpellation.

Då det gäller mina frågor om bränslekostnadernas inverkan på bruksvärdeshyrorna och om bruksvärdessystemet framgår det av svaret att hyresrättsutredningen har fått de problemen för övervägande. Däremot har bostadsministern inte svarat på frågan om han anser att påtagliga hyresskillnader beträffande bränsle och va-tillägg — vilka hänför sig till olika inklusiveklausuler och procenttal och tas ut vid sidan av den övriga hyran — är förenliga med bruksvärdessystemet. Bostadsministern har i sitt svar även hänvisat till att han anser att frågan om nya bränsleklausuler i första hand är en fråga för hyresmarknadens parter. De bör komma fram till en lämplig ordning i fråga om bränslekostnadernas behandling i samband med hyressättningen. Jag delar uppfattningen att det är en lämplig ordning, men nu har det erfarenhetsmässigt visat sig att man inte kommer fram på den vägen. Jag hade för nästan exakt två år sedan tillfälle att diskutera med bostadsministern om de frågorna här i kammaren och jag framhöll redan då att erfarenheterna vid den tidpunkten var sådana att det ansågs nödvändigt att man lagstiftningsvägen sökte reglera dessa klausuler. Jag har i interpellationen anfört att ca 150 000 hushåll i Storstockholmsområdet har att betala bränslekostnader enligt ett system som betecknas som ”Stockholms Fastighetsägareförenings bränsleklausul”. Denna klausul är så konstruerad att den ger ett relativt rimligt utslag i form av bränslekostnader så länge oljepriserna ligger på en låg nivå. Men i och med de stigande oljepriserna under senare år har orättvisorna ökat genom klausulens tekniska konstruktion. De här orättvisorna kan exempelvis illustreras med att åtskilliga hyresgäster i privatägda hus i dag får betala över 30 kr. m' lägenhetsyta och år i bränslekostnader. Ett mera vanligt uttag ligger emellertid på omkring 25 kr. m' lägenhetsyta och år. Om man jämför det med vad de hyresgäster som betalar efter de verkliga bränslekostnaderna har för uttag finner man att dessa uttag sällan överskrider 15 kr. m”, och att de allmännyttiga bostadsföretagen i Storstockholmsområdet oftast ligger någon krona lägre. Skillnaden mellan det högsta uttaget i allmännyttiga bostäder och vanligt uttag hos privata fastighetsägare kan för en normal trerumslägenhet uppgå till mellan 10 och 15 kr. m? lägenhetsyta och år, alltså till mellan 60 och 80 kr. per månad. Jag har ett konkret exempel gällande en fastighet i Stockholms innerstad med ett tjugotal lägenheter, som också illustrerar de orättvisor som följer av en sådan bränsleklausul och de vinster en fastighetsägare kan göra utan några egna ansträngningar. Under år 1968 — med då gällande bränslepriser — blev hyresvärdens vinst på bränslekostnaderna i den här fastigheten så blygsam som 1 300 kr. eller ca 65 öre/m'. Men under 1975, med de avsevärt högre bräns Om åtgärder mot oskäliga bränslekostnader i privatägda flerfamiljshus oskäliga bränslekostnader i privatägda flerfamiljshus lepriserna, steg hyresvärdens vinst till inte mindre än 11 200 kr. eller ca 5:60 kr./m". Ju högre bränslekostnaden blir, desto större blir alltså hyresvärdens vinst sedan han har klarat de verkliga bränslekostnaderna. Ett sådant här system är synnerligen orättvist och oförmånligt för hyresgästerna, och det måste naturligtvis avskaffas. Det finns inga skäl till att hyresgästerna skall betala mer än uppvärmningen kostar. Men ett sådant här system bör avskaffas också därför att systemet som sådant inte stimulerar till någon energibesparing. De hyresgäster som bor hos allmännyttiga bostadsföretag betalar just vad uppvärmningen kostar. Det är klart att det i och för sig inte leder till någon energibesparing. Men eftersom de allmännyttiga bostadsföretagen inte har något intresse av att göra vinst på hyrorna och på bränslekostnaderna och eftersom hyresgästerna där har bättre insyn och kontroll bl.a. på bränslesidan finns det ett incitament till energibesparing. Formerna för privatvärdarnas bränsleuttag enligt modell ”Stockholms Fastighetsägareförenings bränsleklausul” strider dessutom mot själva bruksvärdessystemet — den spärr som finns för att hindra oskäliga hyror. Det är därför viktigt att i hyreslagstiftningen införa ett förbud mot sådana här klausuler och införa sådana bestämmelser som klart säger ut att i totalhyra som kan bli föremål för prövning enligt bruksvärdessystemet skall inräknas bränsle och va-kostnader — vilket nu inte alltid görs. Därmed skulle man få mer rättvisande jämförelser då det gäller hyresprövningar. Som det nu är kan jämförelser göras med allmännyttiga bostäder vid en tidpunkt. Kort därefter kan den privatägda bostadens bränslekostnader ha stigit så mycket att man har en totalhyra som — för att använda hyreslagens term — påtagligt överstiger hyran för jämförliga lägenheter, dvs. den lägenhet som man tidigare jämfört med. Därmed sätts bruksvärdesreglerna ur spel. Ett slopande av den här typen av bränsleklausuler och en bestämmelse om att i totalhyran alltid skall inräknas olika tillägg skulle utan tvivel få flera positiva följder. Det skulle bidra till rättvisa, skäliga kostnader och energibesparing och — inte minst viktigt — till att hyresnivån skulle kunna hållas något lägre genom att hyrorna i sådana fastigheter som det här gäller vid jämförelse enligt gällande bruksvärdessystem blev mer rättvisande. Det skulle få en återhållande verkan på bruksvärdeshyrorna om alla bränsle och va-kostnader måste ingå i totalhyran, och det skulle därigenom bli mera intressant för den enskilde fastighetsägaren att spara på energi. Klart är att det finns risk för att fastighetsägaren, om hela bränslekostnaden ingår i totalhyran, kan komma att hålla för låg värme, men i så fall får man väl ånyo pröva förslag som många gånger tidigare diskuterats om att införa någon form av minimitemperatur för bostadslägenhet. Likaså tror jag man bör överväga vad bl.a. energisparkommittén har diskuterat, nämligen att införa något slag av regelbunden kontroll av värmeanläggningar inte bara i avseende på sotning och sådant utan även beträffande anläggningarnas effektivitet och skötsel, i syfte att där med göra dem energisnålare. Herr talman! Det väsentligaste just nu är emellertid att snabbt ta itu med de i interpellationen påtalade olägenheterna och orättvisorna för att få en större rättvisa på bostadsmarknaden. Det är min förhoppning att bostadsministern skall göra vad han kan för att snarast presentera riksdagen sådana förslag. Jag hoppas också att bostadsministern nu skall kunna ge något klarare besked om hur han ser på de problem jag berört, både i interpellationen och i mitt inlägg, beträffande bruksvärdeshyrorna.
Herr talman! Herr Claeson och jag är överens i stort. För det första delar jag uppfattningen att säkerligen både pengar och energi kan sparas genom en bättre tingens ordning på denna punkt. Det finns konkreta bevis på att bostadsrättsföreningar har kunnat göra stora energibesparingar genom att man har varit medveten om vad sådana har betytt för föreningen och därmed för den personliga avgiften. För det andra är vi överens om att detta i första hand är en fråga för hyresmarknadens parter. Men det är också riktigt som herr Claeson underströk, att jag i vår föregående debatt i denna fråga uttalade att jag, om det visar sig att man inte kommer fram den vägen, räknar med att någon av parterna hör av sig till regeringen. Så skedde mycket riktigt helt nyligen genom att Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm tillskrev bostadsdepartementet. Vi har därför nu också handlat från vårt håll. Vi har överlämnat detta krav till hyresrättsutredningen, där hyresgäströrelsen centralt är representerad. Jag har också kännedom om att statens pris och kartellnämnd från sina utgångspunkter har ägnat frågan uppmärksamhet. Det bör vara mycket lätt för SPK och utredningen att hålla erforderlig kontakt med varandra. Därmed tror jag att vi kan få det underlag som behövs för ett eventuellt ingripande från statsmakterna, när nu en av parterna så har begärt.
Herr talman! Jag noterar att bostadsministern inte hade något mera konkret att säga och tydligen inte har någon uppfattning om de problem beträffande bruksvärdeshyror och bruksvärdessystemet som aktualiseras vid tillämpningen av sådana bränsleklausuler som det gäller.

Jag tror också att det kan vara välgörande för den fortsatta debatten kring hela bruksvärdessystemet och tillämpningen av detta system, när det nu i allt snabbare takt kommer till användning efter det att hyresregleringen har avvecklats. Om åtgärder mot oskäliga bränslekostnader i privatägda flerfamiljshus

Jag vill gärna ha del av förbundets synpunkter och av utredningens synpunkter innan jag för min del är beredd att dra några slutsatser. Men jag förutsätter att upplevs detta som angeläget från hyresgäströrelsens sida, kommer man att se till att utredningen snabbt presterar sina synpunkter.
Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för det allra sista yttrandet. Det är glädjande att notera att det kan bli fråga om en snabb behandling och att vi således ganska snart kan få fram förslag på denna punkt.

75, och anförde: Herr talman! Herr Andersson i Lycksele har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder för att de kulturhistoriska aspekterna på äldre bostadsbyggnader skall bli beaktade i samband med energibesparande åtgärder. Av interpellationen framgår att herr Andersson anser att kulturhistoriska aspekter bör beaktas vid utvändig tilläggsisolering. I detta sammanhang kan byggnader som har förklarats för byggnadsminnen föras ur bilden. I samband med byggnadsminnesförklaringen utfärdas nämligen särskilda skyddsföreskrifter vari det anges bl.a. i vilka delar byggnader inte får ändras och i vilka hänsenden och på vad sätt byggnadens ägare skall sörja för vården av byggnaden. När det gäller byggnader i allmänhet krävs enligt bestämmelser i bygg sevärt påverkar dess yttre utseende. I den mån utvändig tilläggsisolering Tisdagen den medför sådan påverkan krävs således byggnadslov, något som gäller oav 10 februari 1976 sett hur kostnaderna för isoleringsåtgärden finansieras. Wkmor RN Det är alltså byggnadsnämnderna som har att vid byggnadslovspröv Om beaktande av ningen bedöma om en tilläggsisolering kommer att medföra en olämplig — kulturhistoriska förändring av byggnad som anses ha kulturhistoriskt värde. synpunkter vid Jag anser det vara riktigt att denna bedömning i första hand sker på = beviljande av behöva övervägas. Det sker i samband med den genomgripande översyn åtgärder av byggnadslagstiftningen som f.n. pågår inom bostadsdepartementet. Tanken är att en departementspromemoria i ämnet skall presenteras un der hösten. Jag anser det därför inte erforderligt att nu vidta några sär skilda åtgärder av det slag som herr Andersson har avsett.

Herr talman! Först ber jag att få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Även om svaret inte innehåller besked om konkreta åtgärder för att nu avhjälpa de problem som berörs i interpellationen ges dock förhoppningar om att frågan kan bli beaktad i det arbete med översynen av byggnadslagstiftningen som f. n. pågår inom bostadsdepartementet. Anledningen till min interpellation är att marknaden nu tillförs nya byggnadsmateriel. Marknadsföringen av plåtpaneler och andra nyheter sker med direkt hänvisning till de bidrag som husägarna kan få av staten för tilläggsisolering. Följden har blivit att många husfasader nu ändrar karaktär i snabb takt och på ett icke önskvärt sätt. För att undanröja missförstånd vill jag klart deklarera att jag finner statsbidragen till energisparande åtgärder mycket värdefulla. Det är vissa icke avsedda följdverkningar jag vill fästa statsrådets, kammarens och förhoppningsvis också allmänhetens uppmärksamhet på. Genom rapporter från landsantikvarier i skilda delar av landet har jag fått uppgifter om sådant som jag vill kalla skadeverkningar i samband med nyttjandet av energisparbidraget. Låt mig nämna ett par exempel: Ett 1800-tals timrat hus täcks med fjällpanel. Spröjsade fönster byts ut mot fönster av helt annan typ. Ett trähus från 1890 täcks med plåtpanel. Blått foder sätts kring knutarna. Exemplen kunde mångfaldigas. Statsrådet hänvisar i svaret till att det är byggnadsnämndernas uppgift att bevaka de här frågorna i samband med byggnadslovsansökningarna. Det är naturligtvis riktigt. Svårigheterna är dock av två slag. För det första innebär erbjudandet om statsbidrag för tilläggsisolering att en väldigt stor efterfrågan har uppkommit. Detta är i och för sig glädjande, men det stora antalet ansökningar har inneburit en stark be 1" lastning på byggnadsnämnderna och stadsarkitekterna. Deras bevakning har därmed försvårats. För det andra anser sig byggnadsnämnderna inte kunna gå emot den sökandes önskemål om fasadmateriel och fasadutformning utom i klart flagranta fall. Den sökande anses ha stora möjligheter att bli tillgodosedd vid en eventuell överklagning. Byggnadsnämndernas kamp blir därför något ojämn när fabrikanterna drar i gång sin annonskampanj för nya fantastiska materiel. Jag har här några exempel på annonser i detta sammanhang: ”Villaägarens hemliga dröm” står det som överskrift på en sådan annons, där det vidare sägs: ”Nu finns det en underhållsfri fasadpanel i aluminium. —-—-—- Ser ut som trä, men behöver aldrig målas. Tack vare panelens konstruktion får ditt hus en förbättrad värmeisolering. Dessutom ökar värdet! —-—-- Det kan sättas många frågetecken för en sådan annons. En annan annons gör reklam för fönsterluckor: ”Ytan är präglad träimitation. Färg Brunt eller Vitt. Luckorna är formpressade i styrenplast — underhållsfritt! Mycket enkel montering.” Ja, så lockar man vidare och säger i en annan annons: ”Bor du i en trävilla som börjar bli lite till åren? Då vet du lika väl sorn vi att husets svaga punkt är fasaden. En målad träfasad tål helt enkelt inte vårt kärva svenska klimat”, står det i den annonsen, som utmynnar i att man skall sätta på huset någon sorts lackpanel. Slutligen en annons som direkt anknyter till det statliga bidraget för tilläggsisolering. Där står det: ”2.000:- FRÅN STATEN plus statligt lån 4.000:- kan du få om du sätter upp GRÄNGES Lackpanel med tilläggsisolering.” Den okritiska läsaren kan ju lätt få den uppfattningen att det statliga bidraget är kopplat till någon viss sorts panel — och dessutom en panel som jag tror det finns anledning att i det här sammanhanget något varna för. Låt mig peka på att byggnadsvårdsåret har haft en icke oväsentlig betydelse när det gällt att rikta människors uppmärksamhet på värdet av äldre bebyggelse. Jag tycker det vore illa om den våg av fasadombyggnader som nu går fram över landet skulle rasera vad byggnadsvårdsåret har kunnat åstadkomma. Argumentation och motivation för bevarande av en god byggnadsmiljö måste hållas levande. Jag hoppas verkligen att den översyn av byggnadslagstiftningen som nu pågår i departementet kan leda till en förstärkning av byggnadsnämndernas ställning i frågor av den här karaktären. Jag vill också fråga bostadsministern om han vill medverka till att det redan nu görs insatser för att öka allmänhetens medvetande på detta område. Jag tänker mig då att departementet skulle utarbeta informationsmaterial som genom byggnadsnämnderna kunde spridas till dem som söker energisparlån. En annan väg vore att genom allmän an Jag anser det med andra ord vara synnerligen viktigt att man försöker Tisdagen den få fram information till allmänheten, till byggnadsnämnderna och till 10 februari 1976 andra kommunala instanser om de här frågorna. Jag hoppas att bostadsmi nistern vill medverka till detta. Om utvecklingen i Spanien efter Herr bostadsministern CARLSSON: general Francos Herr talman! Jag delar i princip herr Anderssons i Lycksele uppfattning död på den här punkten. Naturligtvis är det förenat med vissa risker, när man — som vi har gjort sedan energikrisen började — har anvisat i runt tal 1 miljard kronor för lån och bidrag för energibesparande åtgärder, för att en del missgrepp kan begås. Det är därför viktigt att byggnadsnämnderna håller ögonen på sådana exempel som herr Andersson i Lycksele refererade och att man beaktar både verkligt kvalitativt stora värden som står på spel och de mera allmänna miljöaspekterna på bostäder. Vi ger ut ett betydande informationsmaterial redan nu med anledning av den här satsningen, och vi skall självfallet i samband med nytryck och omtryck överväga herr Anderssons i Lycksele förslag och arbeta in de synpunkter och önskemål som han har uttryckt i sin interpellation.

Herr talman! Jag vill till det senaste inlägget av bostadsministern bara foga ett tack för den välvilja som han visar mot mina synpunkter i fråga om behovet av ökad informationsverksamhet. Jag noterar också med tillfredsställelse att bostadsministern markerar byggnadsnämndernas ansvar när det gäller att hantera den här verksamheten.

76, och anförde: Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig hur regeringen bedömer utvecklingen i Spanien efter Francos död och vilka olika former av stöd till Spaniens kämpande folk regeringen vill befordra. Regeringen har vid olika tillfällen under de senaste månaderna — bl.a. i riksdagen — redovisat sin syn på utvecklingen i Spanien. Vidare har vi i FN och Europarådet samt vid våra kontakter med andra västeuropeiska länder och i samtal med såväl företrädare för den spanska regeringen som oppositionen givit uttryck för vårt bestämda avståndstagande från diktaturen i Spanien. Med stöd av en bred svensk folkopinion har vi sålunda sökt åstadkomma en internationell opinionsbildning beträffande de brott mot 13 Om utvecklingen i Spanien efter general Francos död grundläggande mänskliga rättigheter som den spanska diktaturen begått. Även i andra länder har opinionen varit stark. När fem unga spanjorer avrättades protesterade hela Västeuropa. Opinionsvågen och de västeuropeiska regeringarnas ställningstagande fick effekt. Det yttersta uttrycket för en diktatur — de korta summariska processernas dödsdomar — förekommer inte längre. Vi har kunnat notera vissa uppmjukningar i den spanska regimens politik. En begränsad amnesti har genomförts. I höstas, efter general Francos död, gjordes uttalanden av regeringen att den önskade genomföra vissa reformer. Den spanska oppositionen föreföll beredd att ge den nya regimen en frist att visa vilka konkreta åtgärder den avsåg att vidta i demokratisk riktning. I ett tal den 28 januari i år utvecklade den spanske premiärministern sin och regeringens syn på Spaniens framtid. Talet presenterades som ett ställningstagande för en försiktig reformlinje. Huvudintrycket är dock en besvikelse över bristen på konkreta förslag. Grunddragen i den gamla regimen finns kvar. Terroristlagen står kvar i modifierad form. Kravet på allmän amnesti för politiska fångar har inte uppfyllts. Samtidigt slås fredliga demonstrationer ned. Jag vill här instämma i den resolution om läget i Spanien som Europarådets parlamentariska församling antagit efter premiärministerns anförande. Där påpekas att inga konkreta liberaliseringsåtgärder vidtagits vad beträffar församlings och yttrandefriheterna. Resolutionen uppmanar de politiska partierna och fackliga organisationerna i Europarådets medlemsstater att stödja sina spanska motsvarigheter. I Sverige har arbetarrörelsen inlett en stor solidaritetsaktion och upplysningskampanj. Detta stöd bör ytterligare utvecklas för att göra det möjligt för den spanska oppositionen att hävda rätten till frihet och demokrati. En förändring i Spanien kan bara ske inifrån. Den kan endast genomföras av det spanska folket självt. Den svenska och västeuropeiska opinionens uppgift är att ständigt påminna den spanska regeringen om kraven på en förändring till ett demokratiskt statsskick och att stödja de demokratiska krafterna i Spanien.

I Spanien fortsätter förtrycket även efter general Francos död. Fascismen sitter kvar vid makten. De förhoppningar om en liberalisering av regimen som av kretsar inom och utom Spanien knöts till prins Juan Carlos och hans trontillträde har icke infriats. Fascisterna fortsätter sitt terrorvälde mot det spanska folket, fast nu under kunglig mask. Endast en mindre del av de politiska fångarna har frigivits. Tusentals spanjorer hålls alltjämt fängslade av politiska skäl.

Den demokratiska oppositionen är samlad i två stora block. Glädjande nog har vissa gemensamma deklarationer kunnat antas av de bägge blocken. Motståndsrörelsen mot fascismen synes ha konsoliderats och flyttat fram sina ställningar. Den aktuella strejkrörelsen visar att kampten utvecklas på bred front.

Det kan ske på många sätt. Det kan ske genom bidrag till de insamlingar för den spanska motståndsrörelsen som bedrivs av olika organisationer. Det kan ske genom de bojkottåtgärder som vid olika tidpunkter visar sig ändamålsenliga.

Slut på arresteringarna —- upphäv terroristlagen! Demokratiska frioch rättigheter åt Spaniens folk!

Mot denna bakgrund hemställer jag om kammarens tillstånd att till herr utrikesministern få ställa följande frågor: 1. Hur bedömer regeringen utvecklingen i Spanien efter Francos död? 2. Vilka olika former av stöd till Spaniens kämpande folk vill regeringen befordra?